Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag ställer mig bakom samtliga de folkpartireservationer som finns i betänkandet men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation 37. Herr talman! Vi har redan tidigare i denna debatt utvecklat vår övergripande syn på svensk försvarspolitik. Jag skall därför helt inrikta mig på frågan om den allmänna värnplikten. Vår utgångspunkt är att värnplikten i Sverige måste inriktas på kvalitet och jämställdhet, inte på kvantitet och främjande av gamla förlegade könsroller. Ett litet land som Sverige måste tillvarata all den kompetens som landet förfogar över och inte välja bort halva nationen innan man ens har prövat dugligheten. Det finns inte några sakliga hållbara skäl till att hålla fast vid värnplikt endast för män. Vi i Folkpartiet anser att det är dags att införa värnplikt också för kvinnor. Först då kan man med trovärdighet tala om en allmän värnplikt. Om det är den folkliga förankring som försvarsministern så desperat söker, trots minskat antal inkallade, är detta i sanning ett förslag att applådera. Peterson får i ett enda slag fyra miljoner svenskar ytterligare djupt involverade i försvaret av landet. Tre skäl vill jag anföra som huvudargument för kvinnors värnplikt. Det första skälet är kvaliteten. Vi anser att hela årskullen, både flickor och pojkar, skall stå till landets förfogande för både civila och militära pliktutbildningar. Det säger sig självt att om man dubblerar mängden människor att välja från, kan man höja kvaliteten avsevärt. Sannolikt kommer en stor del av platserna att fyllas med ungdomar som själva önskat sig utbildningen och resterande platser fyllas med hjälp av pliktlagen. Hur fördelningen då skulle bli mellan kvinnor och män är omöjligt att ange på förhand. Tolkar bör t.ex. i första hand tas ut bland dem som redan har en sådan utbildning eller sådana förkunskaper. Om det sedan är en man eller en kvinna har ingen som helst betydelse. I andra befattningar kan medicinsk, datateknisk eller kemisk utbildning vara avgörande och inte vilket kön den kvalificerade personen har. I fråga om fysisk styrka och uthållighet är skillnaden mellan individer stor, långt större än genomsnittsskillnaden mellan könen. Sannolikt kommer dock långt fler män än kvinnor att tas ut till fysiskt krävande befattningar. Men poängen är att uttagningen just i detta fall har utgått från individen och inte från könet. Just individtänkandet får nu för tiden allt större genomslag även inom den moderna krigsmakten. Att blanda flickor med pojkar garanterar dessutom en större mångfald i tänkandet och i sättet att lösa problem och krigsuppgifter. Trots allt är det så, att när alla tänker lika är det ingen som tänker. Folkpartiet har alltid förordat mångfald framför enfald. Det andra skälet är jämställdhet. I pliktlagen tillmäts individens kön större vikt vid uttagningen än kompetens, utbildning, fysiska och inte minst psykiska egenskaper. Detta är ett kraftigt avsteg från den strävan vi har att bygga ett jämlikt och jämställt samhälle. Det är också ett avsteg från den liberala strävan att ta bort konstlade skillnader i samhällets behandling av kvinnor och män. Dessa strävanden går ut på att den enskilda individen varken skall gynnas eller missgynnas beroende på könet. De egna kvaliteterna och kompetensen skall vara det som avgör. För oss liberaler är det angeläget att män och kvinnor behandlas lika. Det som måste motiveras är undantag från denna princip. Särskild vikt bör därför läggas vid hur Sverige som nation och statsmakt ser på sina unga kvinnor och män. Detta synsätt anger för alla andra i samhället hur kvinnor och män skall bemötas, bedömas och behandlas. Kort sagt, vad man är värd och vad man duger till. Det är på detta, och på tusen andra sätt, som attityder grundläggs, fördomar legitimeras och könsroller cementeras. Därför är det av yttersta vikt att staten behandlar alla lika, både flickor och pojkar. Det tredje huvudskälet är rättvisa. Vill man ha rättigheter måste man också acceptera lika skyldigheter. Det är inte rättvist att pojkar skall plikta med ett år i statens tjänst, medan kamrater går fria bara för att de råkar vara flickor. Tvärtom är det knappast heller rättvist att enbart pojkar ges tillträde till de goda ledarskapsutbildningar som många av försvarets befattningar ger möjlighet till. Kvinnors rätt att försvara sig är något man sällan talar om. Vi är mer vana vid att se kvinnan som ett offer, såväl i krig som i fred. Men som jag ser det är det alla kvinnors rätt att lära sig att försvara sig själva, sitt land och sin familj. Vad är det för gudomlig lag som säger att den rätten bara är mannens? Det hela handlar egentligen bara om attityder och traditioner som har tillåtits att leva kvar utan att ifrågasättas av den moderna utvecklingen och verkligheten. Vi politiker måste gå före, utmana fördomarna och föråldrade system så att de utvecklas och förbättras i takt med tiden. Herr talman! Jag har i mitt anförande valt att tala om tre huvudskäl till att också kvinnor måste omfattas av den militära delen av pliktlagen. Dessa är kvalitet, jämställdhet och rättvisa. Utskottsmajoriteten har tyvärr valt att inte ta ställning i denna fråga, utan hänskjuter den till Försvarsberedningen för en eventuell behandling där. Det tycker jag är fel. Vi måste utan dröjsmål likställa kvinnor med män även inom försvaret. Rätt man på rätt plats är ofta en kvinna - även i försvaret!
Herr talman! Ledamöter, alla ni på läktaren, eventuella radiolyssnare och TV-tittare! Jag ägnar mig mest åt ekonomisk debatt och åt finanspolitisk debatt. När jag hör den här försvarspolitiska debatten blir jag rädd. Plötsligt finns det en otrolig mängd pengar för den offentliga sektorn, nämligen till det militära försvaret, till materielbeställningar och till inköp av vapen. Då finns pengar i den offentliga sektorn. Vi har t.o.m. hört den ena moderaten efter den andra säga att det skall satsas mer i den offentliga sektorn, i den militära delen, den som handlar om vapen, ubåtar, flygplan och robotar. För några veckor sedan hade vi en stor socialpolitisk debatt i det här huset. Då beklagade många från olika partier att man måste göra det man gjorde. Man beklagade att man måste skära i barnbidragen, att man måste minska anslagen till kommuner, så att skola, vård och omsorg drabbas. Man beklagade att man måste skära för landstingen, man beklagade att man för Sveriges ekonomis skull måste skära för de sämst ställda, även om det ledde till ökade ekonomiska klyftor mellan människor. Ingela Thalén sade i debatten den 26 april att vi inte har råd att låna till välfärden. Men nu har plötsligt samma partier råd att låna och att de närmaste åren inteckna skattemedel upp till 55,8 miljarder kronor för inköp av militärt materiel. Med den vårbudget som regeringen har presenterat och som den här kammaren snart skall diskutera, med alla de smärtsamma förändringar för väldigt många människor som den innebär, sparar man 3,6 miljarder. I dag skall vi fatta beslut om att regeringen skall beställa materiel för 55,8 miljarder. Så här kan vi faktiskt inte ha det. Vi kan inte ha ett system där det militära försvaret nästa budgetår kostar ca 60 miljarder. Vi kan inte ha det på det sättet när man samtidigt skär på de sociala områdena. De sociala hoten är nämligen större än de militära. Dessutom har vi inte råd. Statsskulden är stor, budgetunderskottet är stort. I dag, just precis i dag, skriver socialförsäkringsminister Anna Hedborg i Svenska Dagbladet och berättar om varför hon måste göra de smärtsamma indragningarna för sjuka och gamla, för vård och skola. Hon skriver så här: "Det i dag största hotet mot välfärden är det ofattbart stora budgetunderskottet och därav följande statsskuld. Statsskulden är i dag nära 1 400 miljarder. Det är svårt att fatta redan hur mycket pengar en enda miljard är. 1 000 kronor om dagen kan man kanske föreställa sig. En miljard är 1 000 kronor om dagen i 3 000 år! I dag lånar vi drygt en halv miljard om dagen. Bara för att betala räntan på statsskulden skulle alla svenskar i arbetsför ålder behöva betala ungefär 1 000 kronor i månaden. - Men så länge vi fortsätter att låna till räntan skjuter vi en växande summa framför oss. Att i all evighet betalas av oss och våra barn om vi inte betalar av på statsskulden." Därför skär man i de sociala systemen. Det är svårt att fatta vad en enda miljard är, skrev Anna Hedborg. Framför oss här i kammaren ligger nu stora buntar med "tusenlappar". Ändå utgör de här buntarna bara en enda promille av det riksdagen ger regeringen tillstånd att köpa vapen för - för lånade pengar, som vi skall betala ränta på. Herr talman! Det ekonomiska hotet är stort i Sverige. Vi är inte herrar i eget hus, brukar Göran Persson säga. Det är rätt. Det ekonomiska hotet mot vårt land är större än det militära. Det är så stort att Miljöpartiet i sin budget skär betydligt mer än regeringen, men på ett socialt anständigt sätt. Vi vet att det sociala hotet är betydligt större än det militära. För ungefär en vecka sedan träffade jag på vägen mellan riksdagen och min bostad här i Stockholm Jessica. Jessica är 14 år. Hon snurrar ofta runt på kvällarna i Stockholms city. Hon är på väg att hamna väldigt snett. Jag har träffat henne två gånger under mina vandringar, ofta sent på kvällarna. Skolan räcker inte till. Den kringpersonal som tidigare fanns på skolan är till stor del avskedad. Även den kille på skolan som hade ett speciellt ansvar för Skolan måste spara, för kommunen måste dra in. Jessica är nu på väg ut ur det goda samhället och på väg mot ett totalt utanförskap. Staten måste spara på kommunerna, säger riksdagen och lånar mångmiljardbelopp för att köpa militärradarn Arthur och pansarvärnsroboten Bill. Förra veckan fick jag ett brev från Elsa Anderssons dotter. Elsa Andersson är 92 år. Hon har förmodligen i sitt liv gjort mer för Sveriges välstånd än vad alla vi i denna kammare har gjort. Hon har fött och fostrat fem barn under små förhållanden och slitit för brödfödan. Hon har hoppats på en värdig vård när hon blir gammal. Hennes dotter berättar i sitt brev att det har blivit så litet personal på sjukhemmet att modern får ligga i sin egen avföring i flera timmar. Vi har inte råd att ta hand om Elsa Andersson. Staten måste spara, säger riksdagen och lånar mångmiljardbelopp för att köpa ubåten Flundran och nya vapensystem till flygplanet JA 37. I samband med vårbudgeten ringde en förtvivlad förälder. Han är arkitekt och arbetslös. Frun är undersköterska, och hon är också arbetslös. De har fyra barn. Genom de besparingar som regeringen driver igenom när det gäller a-kassa, barnbidrag och flerbarnstillägg för att spara - eftersom den offentliga sektorn måste skäras ned - håller familjen på att gå sönder. De lever under en ekonomisk stress som de inte klarar. Barnen blir de som drabbas. Staten måste spara, säger riksdagen och lånar mångmiljardbelopp för att köpa pansarskott och militära flygplan. Vi måste tänka om när samhället ser ut som det gör. Vi måste inse att de sociala hoten är större än de militära, att klyftorna är på väg att öka, att våldet ökar, att rasismen ökar, att känslan av utanförskap ökar och att hela demokratins grundvalar därmed hotas - inifrån, inte utifrån. Det är inte ekonomiskt rationellt att inteckna så mycket av ekonomiska resurser i militär materiel som riksdagen här vill göra. Det är socialt oanständigt att skära i välfärdens kärna, öka den sociala oron, spä på statsskulden och ge marknaden fel signaler. Det är ju det som blir effekten av att vi satsar så väldigt mycket på det militära försvaret. Det är lustigt att marknaden skulle reagera mera negativt om vi satsade på social infrastruktur och investerade i ett gott socialt samhälle men att marknaden skulle reagera mindre häftigt om vi gjorde samma investeringar i det militära. Men argumenten för nedskärningarna på det sociala området var ju att vi skulle lugna marknaden. Skulle marknaden inte bli lika lugn om vi faktiskt skar rejält i det militära försvaret och inte intecknade 50-60 miljarder kronor under de närmaste åren för köp av militära vapen? Socialminister Ingela Thalén sade under den socialpolitiska debatten: Det är när det råder brist i kassan som solidariteten sätts på prov. Det är när vi måste prioritera bort någonting som vår känsla för rättvisa prövas. Det tråkiga är att det är så få socialpolitiker här i dag - de sade ju att de inte hade några pengar. Det är kanske också synd att det är så få försvarspolitiker i socialutskottet. Kanske hade besluten blivit bättre och kanske hade man sett helheten om det inte hade varit på det sättet. När det är brist i kassan måste man prioritera, sade socialministern. Men hur kan man prioritera ubåten Arthur före sjukvården? Hur kan man prioritera Bill före skolan? Alla vackra ord i socialpolitiska debatter och alla visa ord i ekonomiska debatter blir gärna floskler när man tittar på hur vi slösar med pengar i den här debatten. Jag skulle vilja ha ett förtydligande från Annika Nordgren, som ju sitter med i försvarsutskottet. Vet fler än Annika Nordgren i försvarsutskottet att det beträffande bemyndigandet om 55,8 miljarder, där regeringen kan köpa ny materiel, finns ungefär 20 miljarder som är helt nya pengar som inte är uppbundna? Är det på det sättet?
Herr talman! Jag tycker att det är en traumatisk och svår upplevelse att några ledamöter av Sveriges riksdag medvetet försöker föra de andra ledamöterna bakom ljuset och använder sig av osanningar och ljuger. Hade Birger Schlaug deltagit i den här debatten från dess början fram tills nu, hade han kunnat lära sig ett och annat om beställningsbemyndiganden och om hur det går till i riksdagen. Att påstå att vi i dag skulle beställa ny materiel för 55,8 miljarder är fruktansvärt lögnaktigt. Det är skamligt att påstå något sådant och att upprepa det i denna kammare.
Herr talman! Jag har faktiskt varit här precis hela dagen och lyssnat på hela debatten. Jag blir litet chockad när jag ser hur ett visst utskott här i riksdagen svänger sig med mångmiljardbelopp, medan andra utskott måste skära ned betydligt mer. Det är därför jag tycker att det är värt att försöka få ett helhetsgrepp. Som jag sade förut är det så att i det här bemyndigandet t.ex. - förutom de vanliga årliga anslagen till militären på ungefär 60 miljarder kronor det här budgetåret, där Miljöpartiet vill skära ned med 7 miljarder kronor - binder man redan nu upp skattemedel för framtiden. Detta är väldigt farligt för svensk ekonomi. Om vi i stället hade låtit bli att skära i barnbidragen för de sämst ställda i Sverige och inte hade brutit ned sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen för dem som har små inkomster, då hade deras köpkraft kunnat öka eller hållas kvar. Det hade lett till att ekonomin inte hade hämmats. Nu drar man undan medel och satsar i stället på något så improduktivt som det militära försvaret.
Herr talman! Jag tar gärna en allmänpolitisk debatt med Birger Schlaug vilken dag och vilket ögonblick som helst. Men i dag är vi här för att debattera försvarsutskottets betänkande nr 4, och det tänker jag hålla mig till.
Herr talman! Det stora problemet är just det som jag inledde med, att det är viktigt att man har någon sorts helhetssyn. Det är tragiskt när socialpolitikerna står här i kammaren och säger att det inte finns några pengar. Det finns ju pengar inom andra sektorer. Därför tror jag på fullt allvar att det vore ett bra förslag om ledamöter bara fick sitta i samma utskott två mandatperioder och sedan fick byta. Jag tror att den politiska helhetssynen skulle öka på det sättet.
Herr talman! Jag håller med Birger Schlaug om att det är nödvändigt att minska anslagen till det militära försvaret. Jag håller också med Birger Schlaug om att dessa kostnader till en del är utbytbara mot samhällets utgifter inom låt oss säga den sociala sektorn, familjebidragssystemet eller andra delar av välfärdssystemet som vi anser vara viktiga. Däremot är det naturligtvis inte så att summan av beställningsbemyndigandena är utgifter i nästa års budget. Utgifterna i nästa års budget är enligt Miljöpartiets version 7 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag. Birger Schlaug talade om det sociala ansvaret. Också här finns ju ett ansvar; att peka på vilka organisationsförändringar som skulle göra det möjligt att spara dessa 7 miljarder. Vilka ingrepp i krigsorganisationen är Miljöpartiet berett att ta ansvar för, och vilka utbildningsställen skall få slå igen? Med andra ord: Vilka regementen skall vi lägga ned under de kommande 18 månaderna? Beställningar av materiel har till karaktär, som jag var inne på i mitt huvudanförande, en sådan vikt för svensk industri att det naturligtvis inte handlar om utbytbara pengar för familjebidragssystemet och annat. Vi måste hitta andra lösningar för detta. Den typen av argumentation som jag tycker att Birger Schlaug här har fört ställer jag mig inte bakom. Jag tycker inte att den är seriös, så att vi får respekt för våra åsikter vad gäller finansiering av det militära försvaret.
Herr talman! Om vi nu som Miljöpartiet vill skall skära 7 miljarder direkt i det militära försvaret, och vi anser att riksdagen inte skall ge regeringen bemyndigandet att få inteckna skattemedel, säger vänsterpartisten här att vi måste tala om hur det drabbar. Det kanske drabbar något regemente. Hur viktigt är det? Det kan man diskutera. Alternativet om man använder pengarna på det här sättet är att vi inte behöver peka ut vilket sjukhus som i stället drabbas, eller vilken kommun som i stället skall drabbas. Alla kommuner drabbas, och inte bara en kommun där det ligger ett regemente. Alla kommuner kommer att drabbas. 30 000 människor kommer att få gå från kommuner och landsting. Det är människor som arbetar i vård, omsorg, skola och miljöförvaltning. De kommer att få gå. Är det inte dags för Jan Jennehag att fråga sig om det är rimligt? Om vi har en viss pott pengar måste vi använda dem på ett visst sätt. Politik är, precis som socialministern sade i den socialpolitiska debatten, att prioritera. Vad skall man använda pengarna till? Jag menar att det finns viktiga delar i den offentliga sektorn, och jag tror att Jan Jennehag håller med mig. Men det finns också andra, improduktiva delar i den offentliga sektorn, och de delarna måste vi skära ner. Vi måste använda pengarna på bästa sätt. Då minskar både de sociala och ekonomiska hoten mot
Herr talman! Jag håller med om det sista. Men jag hävdar envist att vi inte kan få respekt vare sig hos oss själva eller hos våra meningsmotståndare om vi påstår att summan av beställningsbemyndiganden är utbytbara mot utgifter i nästa års budget för den sociala sektorn.
Herr talman! Men kära Jan Jennehag, problemet är man intecknar framtida skatteintäkter. Det är det som är det stora problemet. Man intecknar framtiden och hämmar på det sättet ekonomin. Det är det avgörande felet. Dessutom säger Jan Jennehag att om man kritiserar det majoriteten här gör, får vi inte respekt. Jag tror visst att vi får respekt om vi säger: Flytta pengarna till sjukhusen där pengarna gör nytta. Flytta dem till social omsorg, till barnomsorg och skola. Om vi inte skär i välfärdens kärna får vi respekt. Gå ut på gatan och fråga vem som helst om de anser det rimligt att satsa så pass mycket pengar på upprustning och nytt militärt materiel när andra delar av den offentliga sektorn får skära så hårt. Gå ut och fråga vem som helst på stan, och Jan Jennehag kommer att bli förvånad hur man svarar. De flesta anser att det är fullständigt vansinnigt. Den respekten har i varje fall jag och Annika Nordgren fått i dag efter DN-artikeln i morse. Det kan jag tala om för Jan Jennehag.
Herr talman! Birger Schlaug ville ha ett förtydligande från mig. Han frågade mig om de andra ledamöterna i utskottet var medvetna om att riksdagen i dag kommer att ge detta bemyndigande, dvs. att majoriteten i riksdagen ger detta bemyndigande till regeringen. Jag får verkligen hoppas att ledamöterna i försvarsutskottet är medvetna om vad vi har skrivit i betänkandet. Vi prioriterar olika vilka hot vi skall möta, dvs. mot vilka hot man vill satsa resurser, pengar och kraft. Jag liksom Birger Schlaug och Miljöpartiet ser, som vi också har sagt här i dag båda två, de sociala hoten som större än de militära hoten och de miljömässiga hoten som större än de militära hoten.

Herr talman! Jag tror att jag behöver återföra debatten till de hotbilder som vi faktiskt just nu är samlade för att diskutera. När jag börjar detta anförande vill jag också gärna referera försvarsutskottets betänkande. Vi börjar med att säga: Regeringen betonar att det civila försvarets förmåga att lösa sina uppgifter i hög grad grundas på det fredstida samhällets utveckling. Det är självklart att då ingår också de civila hoten. Försvarsministern var här tidigare i dag. Han tog på ett mycket positivt sätt upp just det civila samhället och det civila försvaret. Försvarsministern har också ett känt engagemang i det folkliga försvaret och frivilligorganisationerna. Han värnar om dem, och han gör det i god socialdemokratisk anda. Det har här inte talats så mycket om demokratin i sig annat än att vi har talat om att demokratin också behöver genomföras i vår omvärld. En del av demokratin är att civilbefolkningen känner trygghet om det blir kriser och krig, men också om det händer andra saker som påverkar vårt samhälle. Vi var några stycken riksdagsledamöter i New York. Vi åkte i väg på påskdagen och var med på nedrustningsförhandlingarnas första fas. Det är självklart en av de delar som verkligen behöver diskuteras, och jag är tacksam och glad över att Sverige spelar en aktiv roll. Men det hände också andra saker när vi var i New York. Det har tagits upp vid några tillfällen här under dagen. Det gäller det som hände i Oklahoma. Det var en terrorism som verkligen påverkade det civila samhället. Det var en terrorism som satte skräck i väldigt många människor. Vi fick se det på nära håll eftersom TV ständigt bevakade detta. Vi såg vilka krafter som kan vara i gång i olika länder. Där var det en grupp amerikanska medborgare som vände sig emot de federala myndigheterna och därmed också skadade människor. Jag tror att det var Det satte verkligen i gång det civila samhällets resurser och möjligheter att klara av en krissituation. Det har också här tagits upp i Tokyo. Det var en gas som användes av en religiös grupp. Man kan verkligen fråga sig i vilket syfte, men det drabbade väldigt många människor. Framför allt satte det skräck i människorna. Dessa saker som händer utomlands får också effekter här i Sverige. Många gånger har vi inte riktigt haft klart för oss att terrorismen är ett hot och en risk som också kan drabba oss. Jag läser i tidningen Skydd och säkerhet att gasattacken i Tokyo är skräckscenario för Västsverige. Det kan vara väldigt riskabelt för Göteborg, eftersom man har väldigt många transporter av farligt gods. Det har varit en mångfald incidenter och olyckor runt om i världen och även här i Sverige som alla har det gemensamt att de inte var förutsägbara, att de har gett stora återverkningar och att många har drabbats. Det har visat på det "normala" civila samhällets möjligheter men och brister i förutsättningar att hantera katastrofer av olika dignitet. Jag kommer då tillbaka till det som är skrivet i betänkandet och som citerar propositionen. Där står att det civila försvarets förmåga att lösa sina uppgifter är beroende av det fredstida samhällets utveckling. Vi vet att vi inte kan bygga bort alla risker, men vi har ett ansvar att försöka hindra farorna. Här hemma i Sverige har vi mer och mer kommit till insikt om att hoten och riskerna inte enbart är förbundna med krigstillstånd. Den stora och mycket välskrivna Hotoch riskutredningen som nu är ute på remiss kommer att bilda ett underlag för det framtida försvarsbeslutet. Den hade som uppgift att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället och hur beredskapen mot dessa skall kunna stärkas. Att vi bygger det civila samhället för att klara av påfrestningarna är kanske en av de största demokratiska säkerheter som vi har inom totalförsvaret. När vi började den här utredningen var det väldigt många som var, inte hånfulla, det skall jag inte påstå, men de ansåg att del scenarion var ganska överdrivna. Men verkligheten kommer i fatt oss. En del av dessa scenarion har varit ett säkrare samhälle, massflykt till Sverige, utan el stannar Sverige, radioaktiva ämnen slår ut jordbruk i Skåne, gasmoln lamslår Uppsala och störtflod i Dalälven. Om vi bygger upp det starka samhället klarar vi också de andra påfrestningarna. Det har hänt och händer väldigt mycket just nu inom det civila försvaret. En sak som händer den 1 juli betraktas av många som den största reformen någonsin inom den här sektorn. Det är när ansvaret för civilförsvaret går över till kommunerna. Här handlar det om rejäla grepp. Det blir naturligtvis mycket påtagligt när det gäller räddningstjänsten i krig, men även när det gäller det kommunala ansvaret som är direkt bundet till kommuninvånarna. Därför anser jag att det som har tagits fram i propositionen är mycket viktigt. Det har vi diskuterat i försvarsutskottet. Det civila försvaret har behandlats mycket positivt. Jag tycker att det är en tydlig markering av att försvarsutskottet har breddat sitt ansvar och sina diskussioner på ett markant sätt. Jag tycker att den positiva behandlingen av det civila försvaret är en del av demokratin. Krigets förödelser och ansvaret för den civila befolkningen har tagits upp många gånger här. Eva Flyborg tog upp detta att även kvinnor skall försvara sig. Det finns mycket att tala om när det gäller vad kvinnor utsätts för i krig och kristillstånd. Det kan vi kanske ha en särskild diskussion om. Men jag tycker att det finns anledning att påtala att ett demokratiskt samhälle med en stark känsla för medborgarnas rättigheter är vår trygghet även i en krigssituation. Ett stort antal reservationer har fogats till det här betänkandet. Jag tänker inte gå in på dem. Vi har besvarat många av dem med hänvisning till nästa försvarsbeslut och även till behandlingen av Hot och riskutredningen. Det finns också en reservation om skyddsrumsbyggande. Riksdagens revisorer har, under gårdagen tror jag, lagt fram ett förslag angående revision av detta. Det kommer också att vara ett underlag för oss att behandla vid nästa försvarsbeslut. Med detta tillstyrker jag hemställan i utskottets betänkande och avstyrker de motioner som berör det civila försvaret.

Fru talman! Jag tycker att detta var ett mycket bra inlägg. Men, snälla Iréne Vestlund, jag förstår inte hur det hänger ihop med hur ni röstar här i kammaren. Iréne Vestlund listade t.ex. upp miljöhoten på ett alldeles utmärkt sätt, men samtidigt har majoriteten det senaste året tyckt att man skall skära ner med ungefär 800 miljoner kronor på miljöområdet. Om nu detta är ett stort hot undrar jag hur man kan skära där och satsa så mycket på det militära. Det förstår jag inte. En sak som Iréne Vestlund sade som var mycket klokt var att man måste bygga det civila samhället på ett bra sätt. Om man skall undvika terrorism, utanförskap och allt det som kan gödas i ett samhälle som är i disharmoni måste man inse att detta ökar om klyftorna i samhället ökar. Det är just detta man gör om man försämrar för kommunerna att ha en bra och trygg barnomsorg, en bra skola osv. Då försämrar man ju själva samhällsklimatet. Detta leder sedan till att man göder detta som vi inte vill ha. Jag delar Iréne Vestlunds syn på civila hot och miljöhot. Men jag förstår inte hur man då kan skära ner på miljösatsningar och hur man kan göra nedskärningar för kommuner och landsting som kan lägga grunden för det goda samhället.
Fru talman! Bästa Birger Schlaug, jag har under många år varit en aktiv socialdemokratisk politiker och arbetat mycket hårt för ett demokratiskt samhälle där de sociala orättvisorna skall minimeras. Det demokratiska samhället kräver också en trygghet på många olika sätt. För mig är samsynen på det totala försvaret, det civila försvaret med demokratin och tryggheten för medborgarna parat med det militära försvaret, en del av detta att bekämpa de sociala orättvisorna. För mig är demokratibegreppet en ledstjärna i det totala försvaret.
Fru talman! Jag tycker att det låter mycket klokt. Men jag undrar om människor som drabbas av ekonomisk stress därför att båda är arbetslösa, därför att man skär ner arbetslöshetsersättningen även för låginkomsttagare och därför att barn får det svårare i skolorna på grund av att man drar in på kringpersonal känner ökad och stabil trygghet genom att man satsar pengar på ubåten Flundran i stället för att satsa dem på den sociala tryggheten. Jag tror inte att det är så. Jag tror att den här prioriteringsfrågan är oerhört viktig. Just nu sker mycket i en rasande takt. Vi tar stora, starka och långa steg mot ett samhälle i mindre balans och mindre harmoni. Alla som har varit i sådana samhällen vet vad som göds där. Det är inte bra. Det är grogrunden för det samhälle som Iréne Vestlund inte vill ha. Därför menar vi i Miljöpartiet att vi måste flytta pengar från den militära delen till den civila för att gör det som Iréne Vestlund egentligen vill, nämligen bygga ett bra samhälle. Då förstår jag inte hur Iréne Vestlund i eftermiddag kan trycka på den knapp som innebär att vi skall ta 55,8 miljarder och inteckna för framtiden för inköp av militärt materiel. Det är 15 gången mer än den besparing som gjordes i vårpropositionen. Den besparingen gick framför allt ut över kommuner, landsting och sjuka. Jag tycker att Iréne Vestlund prioriterar fel.
Fru talman! Hur jag prioriterar tror jag faktiskt inte att Birger Schlaug skall börja ha synpunkter på. Däremot måste jag säga att om man skall ha en helhetssyn på samhället, skall man naturligtvis också vara realistisk och sanningsenlig i en diskussion om de ekonomiska manövrerna mellan olika poster. Birger Schlaug säger att all social omsorg i vårt land skulle kunna räddas genom att vi lägger ned projektet Flundran. Det får vara någon måtta på något mindre kompetenta uttalanden även från Birger Schlaug. Vad sedan gäller miljöansvaret ser jag ett resultat av hur man använder en del av våra naturresurser ligga framför fru talmannen. Man trycker upp material som sedan antagligen inte kommer att återvinnas.

Fru talman! Så här långt fram i debatten har självklart mycket redan sagts. Jag tänker uppehålla mig vid några reservationer, faktiskt utan att anföra några citat ur litteraturen. I reservationerna nr 12 och nr 13 vid betänkandet behandlas en del av den marina verksamheten, nämligen YS 2000 eller ytstridsfartyg 2000, den nya generationen av ytstridsfartyg, och ubåt 2000. I den folkpartistiska reservationen nr 12 framhåller Lennart Rohdin att man borde avvakta med att pröva projekt YS 2000 till dess att Försvarsberedningen väger samman våra totala framtida försvarsresurser. I reservationen 13, avgiven av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, menar man att både YS 2000-projektet och ubåt 2000-projektet borde avbrytas.

I Sverige har vi haft och har fortfarande förmåga att utveckla den nya tekniken och använda oss av de möjligheter som står till buds. I YS 2000 har man tagit till vara den s.k. smygtekniken, som tar vara på möjligheterna att gömma sig i våra skärgårdar, att bli mindre synlig på en eventuell angripares radar osv. Jag tycker att det viktigt att vi tar till vara detta. Riksdagen skall dock inte i dag fatta beslut om detta. Enligt vad utskottet har erfarit kommer regeringen under 1995 att pröva om en beställning av YS 2000 skall läggas ut eller inte. Jag utgår ifrån att man när regeringen gör denna prövning samtidigt också tar ställning till kapaciteten och inriktningen av de marina enheterna och att de tänkta fyra nya ytstridsfartygen i så fall skall ersätta en mängd andra, så att det totalt blir färre fartyg men en förbättring av kapacitet och effektivitet. Det bör i sammanhanget också nämnas att det projekt som det skall tas ställning till också är anpassat så, att om Sverige som medlem i världssamfundet skulle vilja vara med i en internationell aktion för att hjälpa till att skapa fred och frihet, kan vi också använda en marin enhet, om så skulle vara önskvärt och nödvändigt. I reservation nr 14 tar Vänstern vidare upp ett förslag om att riksdagen redan nu skulle ta ställning till att lägga ned två J 35-divisioner, dvs. divisioner baserade på Drakenflygplanet, bl.a. i Ängelholm, och därutöver också två J 37-divisioner, baserade på Viggenflygplan. Det bör nämnas att hela den stora problematiken om hur vårt framtida flygförsvar skall se ut, hur många enheter och divisioner vi skall ha och var de skall vara baserade är föremål för prövning. För närvarande prövas huruvida de flottiljer som finns i vår organisation ur miljösynpunkt är lämpliga framöver. Vi har all anledning att avvakta med detta och att låta Försvarsberedningen i lugn och ro studera detta, så att vi kan fatta ett beslut framöver. Jag tycker att det är viktigt för att få ett helhetsgrepp på detta. Vi bör inte fatta de här besluten i dag. Fru talman! Jag vill avslutningsvis också kort kommentera frågan om den svenska försvarsindustrin med anledning av den av moderaterna avgivna reservationen nr 25. Svensk försvarsindustris stora betydelse för vår säkerhetspolitiska situation och vår självständighet slogs fast redan 1992. I det beslut som försvarsutskottet föreslog riksdagen och som kammaren ställde sig bakom framhölls att det är viktigt att bibehålla den kompetens som finns i svensk försvarsindustri. I riksdagens beslut underströks emellertid också att vi inom svensk försvarsindustri måste räkna med en strukturomvandling och rationalisering, inte minst i takt med en krympande ekonomi och minskade behov av militära beställningar. Vi vet att det har skett och i framtiden också kommer att ske. Vidare pekade utskottet och riksdagen på behovet av ett internationellt samarbete. Att gå så långt som i dag föreslås i den moderata reservationen är enligt min mening mindre lämpligt. Det bästa i detta läge är att den sittande försvarsberedningen i lugn och ro studerar dessa frågor, så att man där skall kunna göra en helhetsbedömning av hur vår försvarsindustri skall se ut framöver. Det är ett viktigt inslag i den svenska säkerhetspolitiken. De som är med i Försvarsberedningen har också möjligheter att påverka de förslag som skall läggas fram för regeringen och sedan föreläggas riksdagen. Jag tycker att det är bra att några fortfarande vill ha denna möjlighet.

Fru talman! Låt mig peka på projektet ubåt 2000 som ett exempel på våra marina satsningar. Jag anser att det är ett industriprojekt som har mycket litet samband med den säkerhetspolitiska situationen. Det är som industriprojekt dyrt. Det ger få spin-off-effekter på det civila samhället, men det täcker ett brett teknikfält och kommer att kräva stora satsningar under lång tid. Jag menar att vi måste avstå från den här typen av beställningar och i stället argumentera för motsvarande kvalificerade beställningar direkt till den civila sektorn. Jag upprepar att något samband med en säkerhetspolitisk analys inte finns. Vad vidare gäller Drakendivisionerna är jag övertygad om att det kommande försvarsbeslutet kommer att innebära en nedläggning av dessa. Enligt min uppfattning är det då klokt att göra den nedläggningen så snabbt som möjligt. Ju färre diskussioner vi kommer att ha om ytterligare neddragningar inför försvarsbeslutet, desto bättre är det naturligtvis. Jag är för min del övertygad om att det här kommer att ske, och det är enligt min uppfattning då rationellt att göra det så snabbt som möjligt.
Fru talman! Vad gäller ubåt 2000 vet Jan Jennehag mycket väl, och han har inte heller sagt något annat, att det bara är fråga om en beställning av en projektering av en modern ubåt. Jag tror att det är viktigt att vi, om vi i Sverige skall kunna bibehålla vår kompetens och vårt kunnande på detta område, försöker att föra denna tekniska projektering vidare. Därmed är det inte sagt att det skall göras en beställning. Det ställningstagandet gör vi inte i dag. Det ställningstagandet måste få göras i samband med det förslag som kommer från Försvarsberedningen. Vidare tycker jag att det i det beslut vi är i färd med att fatta bör noteras att vi senarelägger en ombyggnad av ubåten Näcken. Därmed kan kanske frågan om antalet ubåtar hanteras på ett sätt som stämmer mer överens med det Jan Jennehag säger. Frågan om hur många flygdivisioner vi skall ha och på vilka platser de skall finnas intresserar säkert många. Därför tycker jag att det finns anledning att ta ställning med en gång när helhetsunderlaget är klart i stället för att fatta ett delbeslut nu. Det kommer kanske att bli ytterligare förändringar. Vad vet jag? Jag känner för närvarande inte till om det är JA 35:orna eller något annat som skall bort. Därför är det bättre att vi får hela underlaget innan vi tar ställning.

Fru talman! Jag skall börja med att tala om att det bara är första sidan i de åtta buntarna som är kopierad. Det övriga är papper som vi kommer att återanvända. Iréne Vestlund behöver inte vara orolig för resursslöseriet. Fru talman! Jag skall nämna några ord om Miljöpartiets motioner om Kustbevakningen. När det gäller försvarskostnaderna har ni hört att Miljöpartiet vill göra en besparing på 7 miljarder. Men när det gäller Kustbevakningen - den civila bevakningen till sjöss - vill Miljöpartiet däremot anslå 35 miljoner kronor mer än regeringen. Vi anser att Kustbevakningen behöver utökade resurser. Det är viktigt att den ickemilitära bevakningen av våra gränser fungerar tillfredsställande - speciellt nu när landet skär ned på den landbaserade gränskontrollen. Genom att utöka personalstyrkan hos de operativa enheterna kan Kustbevakningsfartygen utnyttjas i högre grad än i dag. Bevakningen kan då t.ex. utökas i Gotlandsområdet, vilket är nödvändigt med tanke på de illegala transporter av flyktingar som sker i så undermåliga fartyg att flyktingarna utsätts för överhängande fara. Vi anser också att Kustbevakningen genom en utökad personalstyrka kan höja sin beredskap när det gäller miljöskyddet. Fru talman! När det gäller miljöskyddet till havs och i kustfarvattnen har Miljöpartiet under allmänna motionstiden även lämnat in en motion om placering av miljöskyddsfartygen. Kustbevakningen skall vid en olycka kunna vara på plats inom åtta timmar med kvalificerat miljöskyddsfartyg för att påbörja bekämpningen. Då vi hörde att Norrlandskusten eventuellt skulle mista ett av sina miljöskyddsfartyg föreslog vi i motionen att regeringen skulle ge direktiv om att det även fortsättningsvis skall finnas två kvalificerade miljöskyddsfartyg stationerad norr om Ålands hav. Efter vad vi hört kommer det nu att bli så även i fortsättningen. Det skall finnas två sådana fartyg i detta område. I dag finns ett av fartygen i Gävle. Det kommer att omplaceras längre norrut. Det kommer enligt uppgift att bli ett fartyg i Umeå och ett i Härnösand. I dagarna har vi även fått en karta som visar vilket täckningsområde landets kavalificerade miljöskyddsfartyg har om insatstiden på 8 timmar skall hållas. Det visar sig att kustbevakningen vid Norrlandskusten inte klarar en sådan insatstid i Gävle och i Luleåområdet. Söder om Ålands hav, på sydkusten och på västkusten, finns det däremot områden som kan nås med både två och tre miljöskyddsfaryg inom insatstiden på Även om vi är väl medvetna om att det är Kustbevakningsledningen som på bästa sätt skall fördela fartygsresurserna kommer vi att studera frågan närmare och återkomma vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Jag tänkte kasta mig in i debatten om minor. Man kan börja med att fråga sig varför vi har minor över huvud taget. Anledningen till att det ser ut som det gör är framför allt att vi skar ned försvarsutgifterna ganska mycket på 70-talet. Man köpte in en stor mängd minor därför att det var ett billigare alternativ än andra försvarsmetoder. Landet är stort, och vi har långa gränser att försvara. Vilka minor har vi? Vi har tre sorters landminor i dag. Det är stridsvagnsminor, fordonsminor och det vi kallar för truppminor. De mycket omdebatterade minor vi i allmänt tal kallar för antipersonella minor är i stort sett samma minor som de s.k. truppminorna. Vad har vi gjort här i Sverige vad gäller minorna? I fjol fattade vi i riksdagen ett beslut om att vi skulle driva frågan om ett internationellt totalförbud. Jag kan med glädje säga att det delvis kan bero på att tre unga socialdemokrater skrev en motion om detta. Det kan ha bidragit till att regeringens politik i just minfrågan ser ut som den gör. Det känns mycket roligt att ha det bakom sig. Vi skall driva frågan i konferensen om översyn av FN:s konvention från 1980, som handlar om särskilt inhumana vapen, där minfrågan är en av många andra. Denna översynskonferens, som kommer att äga rum i september i år, har föregåtts av fyra träffar i en s.k. expertgrupp som har förberett konferensen. Sverige har tillsammans med ett par andra länder gått i spetsen för att få till stånd ett totalförbud. Hittills har vi slagits hårt för att lyckas med detta. Det man hoppas komma fram till på konferensen är ett förbud mot s.k. leksaksminor. Man kan kanske komma ifrån de gamla minor som inte förstör sig själv efter en tid. Man hoppas kunna nå exportbegränsningar och en överenskommelse om en löpande översyn av hur det ser ut runtom i världen. Det är kanske en av de viktigaste delarna. Man kan fundera över hur det ser ut i världen. Jo, det känner vi till. Det har debatterats mycket. Det finns mellan 65 och 110 miljoner antipersonella minor utströdda runtom i världen - framför allt i 67 länder. 5 landområden drabbas värst. Det är Afghanistan, Angola, Kambodja, irakiska Kurdistan och norra Det är ett mycket stort problem, som nu dessutom finns i Europa - i forna Jugoslavien. Gemensamt för alla partier är naturligtvis att vi vill lyckas med arbetet för ett internationellt totalförbud. Utskottet har sagt att Sverige kanske kommer att ändra ställning i frågan om det uppstår en ny situation efter konferensen, dvs. om man lyckas med ett internationellt förbud eller åtminstone får en ganska bred uppslutning från ett antal länder. Utskottet har inte låst sig för någon lång tid, men säger att vi inte skall ta bort minorna just nu. Det är speciellt aktuellt eftersom vi skall fatta ett försvarsbeslut nästa år. Minorna kanske inte fyller någon funktion över huvud taget efter försvarsbeslutet. Vi kanske hamnar i den situationen. En fråga som har debatterats mycket är om Sverige skall gå före och visa sitt samvete och ta bort minorna före alla andra. Jag har funderat mycket på det. Det viktigaste för mig var att detta måste innebära att vi får ett tryck internationellt. Annars fyller det ingen funktion. Jag och flera andra frågade den svenska chefsförhandlaren i de internationella förhandlingarna om minor. Han sade då att det inte spelar någon roll. Det fyller ingen funktion i förhandlingarna. I ett sådant läge kanske det t.o.m. kunde vara till nackdel om vi införde ett förbud före konferensen. Utifrån det hoppas jag att vi kan ställa oss bakom utskottets syn på detta. Jag hoppas även att vi slipper en infekterad debatt framöver i denna fråga. Alla partier vill precis samma sak. Vi vill lyckas internationellt med att skapa ett totalförbud mot tillverkning, export och användande av antipersonella minor.

Fru talman! Nej, Jörgen Persson, någon infekterad debatt behöver vi inte ha. Men visst skall vi ha en debatt i frågan, för vi har faktiskt olika åsikter om hur vi skall gå till väga för att sätta press bakom det krav vi alla är överens om. Det är det förslag som riksdagen har ställt sig bakom och beslutat om, att vi skall driva frågan internationellt om ett totalförbud mot antipersonella minor. Jag är inte fullt så imponerad av chefsförhandlarens besked att det kanske t.o.m. skulle kunna vara negativt att vi gick före. Dessutom har Belgien redan fattat ett beslut om totalförbud, som Annika Nordgren påpekade i sitt anförande. Tidigare kunde vi säga att vi inte skall vara först. Vi är inte först. Jag tycker att det finns anledning att främst sätta omtanken om de människor, ofta barn, som drabbas av dessa vapen. Ibland måste man ta vissa obehag. Detta påverkar det svenska försvaret i någon liten mån, men inte tillräckligt mycket för att vi skall avstå från att visa att vi menar allvar när vi kräver ett internationellt förbud. De problem för försvaret som man pekar på som uppstår om vi tar bort de antipersonella minorna blir exakt desamma om vi lyckas få igenom den internationella överenskommelsen. Då är det lika bra att ta tjuren vid hornen. Vi har ju ändå bestämt oss för vad vi vill.
Fru talman! Belgien tas ofta upp som ett exempel när det gäller att ta bort minorna i det egna landet. Fakta i det fallet är följande. Belgien har förbjudit antipersonella minor för fem år framåt. Belgien är med i NATO och har inte de långa landgränser som Sverige har. Belgien behöver alltså inte minorna militärt. Vi har, enligt vårt gamla försvar, ett behov av minor. Det är inte säkert att det kommer att se ut så efter försvarsbeslutet eller efter konferensen, som kanske innebär att vi lyckas få ett internationellt förbud. Det vet jag inte. Om vi lyckas med ett internationellt förbud måste vi ta de konsekvenser det innebär. Vi får ta de svårigheter det innebär rent militärt. Det viktigaste måste vara att vi lyckas få till stånd ett internationellt förbud. Det är inte svenska barn som trampar på minor. Det är barn i tredje världen. Det är där problemet finns. Hur når vi bäst ett totalförbud som länderna i tredje världen är med på? Jag kommer att jobba tillsammans med mina unga partikamrater, internationellt och gärna informellt med unga parlamentariker från andra länder. Jag hoppas att ni kommer att göra vad ni kan i kontakter med era partikamrater från andra länder, för att vi skall nå det resultatet. Som sagt, problemet ligger inte här i Sverige. Problemet ligger i länder i tredje världen.
Fru talman! Problemet är att vi på vanligt svenskt maner, enligt Jörgen Perssons sätt att resonera, vill vara världssamvete, men vi är inte beredda att visa det i handling. Det är för mig det moraliska problemet. Därför menar jag att vi skall ta konsekvenserna av vad vi säger att vi vill göra. Hur når vi bäst ett totalförbud, frågar Jörgen Persson. Jag menar att ett förbud i Sverige skulle innebära att vi allvarligt visar att vi kan ta konsekvenserna och på det sättet föregår med gott exempel. Jag hänvisade till arméchefen Åke Sagrén i mitt huvudanförande. Jag vill bara påminna om att han för sin del har sagt att man skulle kunna utmönstra i varje fall truppmina 10 omedelbart utan några allvarliga men för det svenska försvaret. Jag tror att det väger väl så tungt som när man försöker göra jämförelser och säger att Belgien inte behöver minor och därför kan fatta ett beslut om förbud. Jag tycker att vi skall hålla oss här hemma och visa att vi menar allvar. Det är en moralisk och etisk fråga, och därför yrkar jag bifall till reservation 22.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det viktigaste är att vi lyckas få till stånd ett internationellt förbud eller åtminstone till att börja med ordentliga restriktioner mot tillverkning, export och användande av antipersonella minor. Målet kan aldrig vara att vi här i Sverige skall känna oss till freds för att vi har tagit bort våra minor. Det är inte den första uppgiften för denna konferens. Uppgiften för konferensen är att se till så att man lyckas med internationella restriktioner och förhoppningsvis även förbud.
Fru talman! Jörgen Persson har talat väl om hur viktigt det internationella engagemanget för ett totalförbud är. Vi är alla lika angelägna om att det blir ett internationellt förbud. Jörgen Persson sade också att ett svenskt totalförbud inte skulle fylla någon funktion i förhandlingarna. Där är vi oeniga. Det kan åtminstone inte under några omständigheter som helst missgynna saken om Sverige skulle gå före. Moraliska ställningstaganden får kosta, som Jan Jennehag påpekade i sitt anförande förut här i dag. Jag kan hävda bestämt att jag är beredd att offra litet av eventuellt minskad svensk säkerhet för mitt moraliska ställningstagande. Det är tydligen inte Jörgen Persson eller utskottsmajoriteten beredd att göra.
Fru talman! I utskottets svar i detta betänkande står klart och tydligt att om det blir den minsta förändring efter denna konferens, kommer man självklart att ta de svårigheter som det innebär militärt att ta bort minorna. Det står klart och tydligt. Det tycker jag är bra. Kärnfrågan är om ett förbud i Sverige fyller någon funktion, om det gör det bättre eller sämre om vi tar bort minorna själva före konferensen. Jag har funderat mycket över det. Det är logiskt att det borde vara ett bättre utgångsläge om vi tog bort minorna själva. Men frågar man chefsförhandlaren säger han att det inte är så. Det skulle t.o.m. kunna försvåra litet för dem som förhandlar från svensk sida. Då skulle det även kunna försvåra för ett av våra grannländer, som skulle bli väldigt gramse på oss. Målet måste fortfarande vara att vi lyckas internationellt. Jag tycker att alla partier skall jobba informellt. Jag är jätteglad över att organisationer som Rädda Barnen gör en kampanj i Sverige. Jag tror att man gör den på andra håll i världen också. Kan man utöva tryck på makthavarna i många länder underlättar det naturligtvis för att komma fram till ett bra resultat på konferensen. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun och jobba på alla tänkbara sätt för att få ett bra resultat.
Fru talman! Jag är inte överens med vare sig chefsförhandlaren eller Jörgen Persson om nyttan av ett ensidigt svenskt förbud. Jag hävdar återigen att det omöjligt kan bli sämre. Vi kan omöjligt få mindre chanser att få igenom ett internationellt förbud. Självklart skall vi fortsätta arbeta tillsammans med de organisationer som kräver ett totalförbud i Sverige. Men för att kunna samarbeta riktigt bra tycker jag att vi skall lyssna på dem så mycket att vi tillmötesgår dem i detta krav.
Fru talman! Jag måste lita på dem som förhandlar och ge dem bästa möjliga utgångsläge. De vill precis samma sak som vi. Vill de ha det på ett visst sätt är jag naturligtvis beredd att ge dem den bästa möjligheten. Det skall tydligen vara det här sättet. Att fatta beslut om stora förändringar i försvaret precis före ett försvarsbeslut tycker jag är fel. Hela betänkandet bygger på att man skjuter fram en massa frågor till det försvarsbeslut som skall fattas nästa år. Det skulle faktiskt kunna vara så att efter försvarsbeslutet - även om man inte lyckas med konferensen - så har vi funnit att man i det svenska försvaret framöver inte behöver minorna.

Fru talman! Mitt korta inlägg här skall beröra motion Fö314. Överväganden om försvaret måste präglas av långsiktighet och robusthet, precis som varje annat försäkringssystem, som jag ser det. De beslut riksdagen fattar i nutid har bärighet långt in på 2000-talet. Rikets säkerhetspolitik och därmed försvarets utformning får inte präglas av ryckighet. Uppgifter och resurser måste vara i balans. Framför allt får inte uppgiften bli större än tilldelade resurser, vilket måhända varit fallet i flera tidigare försvarsbeslut. Inte minst i en krympande ekonomi är det viktigt att det satsas på rätt saker, bl.a. på sätt som anförs i vår motion, Skåne och försvaret. Av vikt att påtala är även att ju mindre samarbete med andra vi bestämmer oss för, ju större bördor vår vi själva bära. Det är också på sin plats, tycker jag, att säga att försvarmakten inte får bli något evigt statiskt. Den skall tid efter annan anpassas på olika sätt. I detta sammanhang är tidsaspekten särskilt viktig. Det tar mycket lång tid att åter eller nyskapa förskingrade försvarsresurser. Inte minst gäller det beträffande kompetent personal. Utbildning av värnpliktiga bör om möjligt ske nära hemorten av sociala skäl och kostnadsskäl. Rekrytering av fast anställda sker ju med värnplikten som grund och ger förhållandevis bäst urval i befolkningstäta områden. Skapandet och bibehållandet av en gynnsam åldersstruktur sker därför också bäst i dessa regioner där även övergång till civil verksamhet är möjlig när den militära karriären avslutas. Den försvarsmakt vi bestämmer oss för skall ha hög kvalitet. Inriktningen i 1992 års försvarsbeslut bör därför ligga fast. När således förnyelse och förbättring genomförs, bör man utgå från bästa möjliga utgångsnivå. Redan mekaniserade enheter uppgraderas, utbildningsanstalter med de bästa betingelserna och de redan goda krigsförbanden bör bilda bas för dett arbete. I vår motion Fö314 påtalar vi också de särskilda folkrättsliga skyldigheter Sverige som strandstat har inom marindistrikt Öresunds område. Det samverkans-, samordnings och integrationsarbete med kustbevakning m.fl. som pågår bör uppmärksammas och utvecklas. Lika litet som lösandet av luftförsvarsuppgifter kan MDÖ:s uppgifter lösas genom improvisationer i ett trängt läge. De bör därför grundläggas i fredstid. Sammanfattningsvis: De krav som måste ställas på vårt framtida försvar är att det besitter både initialkraft och återtagandeförmåga. I motionen framgår det konkret och tydligt att krigs och grundorganisationen i Skåne redan i dag i avsevärd omfattning besitter en sådan kraft och förmåga. Detta faktum bör utgöra en viktig del att beakta i det fortsatta arbetet med kommande försvarsbeslut. Till sist ansluter jag mig till de tidigare framförda moderata yrkandena.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! "Svärd skall smidas om till plog länge leve kärleken och lusten till livet." Så går en låt som Anders Nyberg har skrivit. Citatet "svärd skall smidas om till plog" är hämtat ur Bibeln som ni kanske vet. Det finns också på fredsmonumentet på en vägg i New York. Även jag har varit i New York på konferensen om ickespridningsavtalet, som Iréne Vestlund. Men jag undrar: När skall det förverkligas att svärd skall smidas om till plog? Så länge vapenindustrin förser båda sidor med vapen, så har den en garanterad avsättning för sina produkter. Det inser alla vapenmäklare. Vapen är mycket gångbart på marknaden. Trots manifestationer mot våld, firandet av Tredje rikets kapitulation och icke-spridningskonferensens pågående samling i FN för att stoppa spridningen av kärnvapen, så fortsätter satsningen på den militära industrin. Är det den utveckling som jorden behöver? Är det vettigt att vi som privatpersoner skall skydda oss med vapen? Eller med kanoner, ubåtar och JAS-plan mot andra länder? Eller med kärnvapen och missiler för att avskräcka fienden från anfall? Fru talman! Menar vi allvar här i kammaren när vi har en våldsdebatt, men glömmer att ta upp dessa gigantiska hot mot den lilla människan som hänger över huvudena på oss? Det är en "over-kill-effekt" som gör att vi kan ta livet av den här planeten flera gånger om, motsvarande hundratusentals Hiroshimabomber. Jag glömmer aldrig den astronaut som talade om hur underbart vacker jorden var utifrån rymden. Han uttalade att han inte kunde begripa hur folk på den här planeten kunde starta krig. Varför kan vi inte leva i harmoni med varandra? Elisa Abascal Reyes skall strax tala om att det borde vara förbjudet med krig, och det instämmer jag till fullo i. Jag kan inte begripa att inte FN förbjudit kärnvapen, att FN - eller Sverige i ett uttalande i FN - inte sagt att det är olagligt att använda kärnvapen. Man har dock förbjudit biologiska och kemiska vapen. Jag kan inte begripa att det finns spelregler för vad man får göra och inte får göra i krig. Det finns ett talesätt som lyder så här: Kriget skapar tjuvar, freden hänger dem. Vi i Miljöpartiet anser att krig måste förhindras och förebyggas. Vi i Miljöpartiet anser att hoten är helt andra än de militära, de som många redan nämnt här i dag. Det är miljöhoten, befolkningsexplosionen, fattigdomen, bristen på rent dricksvatten osv. Men tydligen är drivkrafterna för att behålla och öka affärerna med vapen enormt starka. De har varit så starka att man i Sverige har överträtt gällande lagar, varit inblandad i mutaffärer och haft många otvättade bykar. T.o.m. självmord har följt i spåren av detta handlande i vårt eget land. Den mentalitet som varit förhärskande inom ledande industrikretsar, där man i privata samtal har förhånat den svenska lagstiftning som försökt förhindra försäljningen av vapen till "dem som verkligen behöver", dvs. krigförande länder, har medverkat till den här situationen. Argumentet har varit det vanliga knarklangarargumentet: Säljer inte vi så säljer någon annan. Fru talman! Vi i Miljöpartiet de gröna hävdar att vapenindustrin skall börja omställningen till civil produktion och att de anställda måste få möjlighet till annan sysselsättning som är meningsfull och står för en hållbar utveckling i Rio-konferensens anda. Staten som kund har varit grunden för företagens existens. Staten är dominerande ägare av Celsius och borde för länge sedan ha tagit sitt ansvar för att ställa om vapenindustrin. Det är det minsta som de berörda och de krigsindustriella orterna kan kräva. Så onödigt och tråkigt att behöva stå här i dag och säga: Vad var det vi sade! I dag är det fyra år sedan Miljöpartiet väckte en tunn partimotion där vi manade staten att ta sitt ansvar. Vi förutsåg att vapenindustrin skulle bli nästa krisbransch. Försvarsministern måste väl ändå medge att det av strikt kommersiella hänsyn är omöjligt att fortsätta att bedriva den vapenindustri vi har i Sverige i dag. Lars Norberg, som var min miljöpartistiske föregångare i näringsutskottet, ansåg därför 1991 att en krisplaneringsgrupp för vapenindustrin skulle tillsättas. Den skulle möta och förbereda den omställning som är oundviklig. Redan då kunde han konstatera att både Sverige och utländska intressenter köpte mindre mängd vapen och att den anställda staben i Bofors skulle halveras under en tioårsperiod. I Karlskrona och Eskilstuna förlorade människor redan då sina jobb. Karlskronavarvet liksom Kockums Marin skulle på sikt bli helt beroende av den internationella marknaden, förutsåg han. Vapen köps tyvärr, men från stormakterna. De har resurser att "utveckla" vapen till en helt annan kostnad. De lägger ner stora investeringar i forskning och s.k. utveckling för att få fram än mer sofistikerade och dyra vapen. Jag och Miljöpartiet anser att Sverige inte har råd att kasta pengar i detta stora svarta hål som vapenindustrin är. Här slukas miljarder och åter miljarder på sådant som släcker liv i stället för att ge liv, i stället för att mätta de hungrande och sjuka, i stället för att satsa på något konstruktivt inom energi och transportsektorn, som sol och vindkraft osv. Jag tänker på för mig näraliggande industrier, som Hägglunds och Söner i Örnsköldsvik, som övergått från verkstadsindustri till att mer och mer likna en militär industri. ABB, som har denna filial i Örnsköldsvik, lägger i dag ner tillverkningen av tunnelbanetåg men satsar på bandvagnar m.m. Fru talman! I dagens betänkande kommer också KA 5 i Härnösand upp. Jag vill betona att min motion för att utveckla KA 5 till ett miljövärnsregemente borde ligga rätt i tiden och dessutom stå för en utveckling som har framtiden för sig. Man skall inte krampaktigt hålla sig kvar i det gamla, utan ta till vara det positiva som ändå finns av kompetens och kunnande på området, som god organisationsförmåga, katastrofhjälp, räddningstjänst osv. inom det militära och överföra det till civil verksamhet. Där kan man ha det inom t.ex. miljö, naturvård och oljesanering, katastrofhjälp till u-länder, specialstyrka för räddning vid kärnkraftsolycka. Fru talman! Vi i Miljöpartiet har inte bara sociala, ekonomiska och fredliga aspekter på detta med vapenindustrin utan också etiska. Vi anser att all svensk vapenexport skall upphöra. Detta kan ske på en femårsperiod, och Sverige skall vara ett föregångsland. Vi ser med särskild oro på det samarbete med utländsk vapenindustri som sker i form av joint venture-avtal eller fusioner. Multinationella komplex av detta slag inom vapenindustriområdet är en mardröm, som med stor sannolikhet kommer att öka oron, motsättningarna och resursslöseriet i världen. Jag är säker på att svensk vapenexport kommer att avveckla sig själv utan lagstiftning - men vi i Miljöpartiet kräver en lagstiftning - såvida inte skattebetalarna går in med jättelika subventioner, vilket dagens beslut innebär. Fru talman! Alla mina motioner på de områden jag har tagit upp här i dag har hänvisats till Försvarsberedningen. Det är med stor förväntan jag avvaktar beredningens resultat - ett positivt resultat för världen och för Sveriges anseende ute i världen som en föregångare på nedrustningsområdet.

Fru talman! Denna vecka har vi uppmärksammat 50-årsdagen av slutet på andra världskriget. Detta krig kostade miljoner människor livet och ledde nästan genast in i ett nytt krig, det kalla kriget. Och trots murens fall lever kriget vidare i olika områden i världen. I dag pågår folkmord på flera platser i världen: i Tjetjenien, i f.d. Jugoslavien, i Rwanda, i Centralafrika och i Ecuador, där en väpnad konflikt om territorier och guld med grannlandet Peru effektivt har maskerat en konflikt om ursprungsbefolkningarnas svåra umbäranden i landet. När vi chockeras av bilderna på TV från kriget långt borta måste vi slutligen ta ställning till vad det egentligen är som vi chockeras av. Naturligtvis berör oss det mänskliga lidandet, eftersom vi oundvikligen identifierar det med egna smärtor. Det berör oss på samma sätt som när grova våldsbrott inträffar i vårt eget samhälle i vår egen närhet, där TV-bilden inte förmår överträffa verkligheten. Antagligen chockeras vi även av kaoset - i krig fungerar få saker enligt de normer och rutiner som vi i fredstid är vana vid. Detta kaos är självklart skrämmande, eftersom vår egen trygghet ifrågasätts. Vi upplever via TV:n en tusendel av det ögonblick då hela tillvaron i ett slag förändras för ett offer för kriget eller dess anhöriga - plötsligt fanns inte familjen mer. Jag vill citera en del av en sång av Cornelis "Jag skulle bra gärna vilja veta vad som har hänt med min mor och far, jag skulle bra gärna vilja veta varför vårt hus inte fick stå kvar. Kan någon människa ge ett svar?" Dessa rader uttrycker, föreställer jag mig, den maktlöshet och förtvivlan som en människa kan känna i ett sådant läge då krigets konsekvenser drabbar henne. Vi chockeras alltså, och så gör även omvärlden genom de institutioner som vi valt att ge makten att representera oss. Vem tycker inte att kriget i Tjetjenien är hemskt? Vem tycker inte att massakern i Rwanda var en outsäglig tragedi? Och vem tycker inte att kriget i f.d. Jugoslavien är en natt utan synbar gryning? Mig veterligen har inget land, ingen institution och ingen individ - möjligtvis med vissa undantag - uttryckt sin glädje över att ett krig pågår. En krigstribunal har upprättats i Haag, och Genèvekonventionen talar om vilka saker som inte är acceptabla i ett krig. Avskyn för det vi talade om är alltså uppenbar: våldet, lidandet och kaoset. Men vem ställer sig upp och förkastar själva orsaken till detta? Vad är det för mening att uppröras över ovanligt grymma krigsöden om kriget i sig inte ifrågasätts? Det är att fördöma konsekvensen och inte orsaken. Fru talman! Varför krigar då folk? Är det, som Georg Klein sade på TV i måndags, därför att människans naturliga tillstånd är att kriga? Nej! Människans naturliga tillstånd är att kämpa för sin överlevnad. Och beroende på de förutsättningar som råder, som vi skapar, förändras människans beteende. När vi tillsammans börjar förändra samhällsstrukturer till verklig hänsyn, med solidariteten till djur, natur och det ekologiska systemet, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med hela världens folk och solidariteten med människor i vår egen närhet och vårt eget samhälle, kan vi även ändra förutsättningarna för människans överlevnad. Det ekologiska synsättet, där vi satsar på hållbar utveckling och delar med oss av välståndet, är en väg till förändring. Fru talman! Vi behöver ett förbud mot krig i världen, inte som en mirakelkur för konfliktlösningar, utan som ett rättesnöre. Först och främst i förebyggande syfte: med en attitydmässig inlärning, som är nödvändig, bör man i framtiden kunna undvika den väpnade konflikten för att helt enkelt inte begå ett brott och inte tvingas bära de konsekvenser och det ansvar som följer därav. I krigstribunalen dömer vi krigsförbrytare, och detta är i högsta grad en intressant definition; den påvisar om något att själva kriget i sig faktiskt inte anses vara ett brott! Ett förbud skulle på allvar öppna vägen för en mängd alternativa lösningar, som annars inte beaktas eller skulle fått möjlighet att utvecklas och prövas. Vidare är det ett ställningstagande: ingen trodde väl någonsin att ett förbud mot att mörda, våldta och misshandla skulle förhindra detta. Förbud att mörda är ett mångtusenårigt förbud, och likväl mördas människor varje dag. Men förbudet anger ramar för samhället, och med samhällsutvecklingen har toleransnivån för våld och brutalitet sjunkit. Det måste vara självklart att en institution, ett land, en formell struktur, har samma ansvar och lyder under samma normer som en individ - annars finns det ingen trovärdighet. Ett statligt våldsmonopol, en militär kapacitet, är i högsta grad beroende av klara regler för medborgare. Ett förbud mot krig är en högre nivå av en lag som gäller för i princip samtliga människor på jorden. Fru talman! Vi upplever ett paradigmskifte i världen där nationalstaten inte längre är lika självklar och där strukturerna över huvud taget ifrågasätts. I och med den här internationaliseringen uppstår också inbördes konflikter på ett helt annat sätt än de vi tidigare har varit vana att hantera. Jag vågar påstå att den interna konflikten, inbördeskrigen, är klart dominerande bland de stora krigen i dag. Parallellen mellan det individuella våldet och det institutionellt organiserade är i högsta grad relevant. Under första världskriget gjorde de militära befälhavarna den fruktansvärda upptäckten att den urgamla krigstaktiken att på nära håll ge sig på varandra och kämpa ledde till oerhörda människoförluster i och med användningen av de nya vapnen. I dag kan vi konstatera att civilbefolkningen drabbas otroligt hårt - och det är i dag inte ens förbjudet. Hur skall individen då tolka dubbelheten i lagarna och bristen på lagar vad gäller enskilt våld som förefaller drabba de oskyldiga minst lika orättvist som ett krig? Jag vill understryka att ett förbud självfallet inte är en patentlösning, men då en väpnad konflikt uppstått skall förbudet i sig vara skäl nog för att omvärlden skall kunna agera. Vi vet att det internationella samfundet i dag brottas med oerhörda problem när det gäller att ha en gemensam strategi eller handlingsplan för att få stopp på ett krig. De internationella relationerna är som bekant oerhört känsliga. I väntan på att man skall lyckas kompromissa fram en åtgärd, med hänsyn till de olika intressen och åsikter som föreligger, fortsätter mördandet dag efter dag. Kompromisserna leder till att folk fortsätter att dö i tusental.

Ett förbud skulle dessutom kunna ge omvärlden helt andra möjligheter att agera i interna konflikter, som t.ex. i Tjetjenien, Jugoslavien och Rwanda. Vilka medel har det internationella samfundet i dag för att agera i interna konflikter? När Gulfkrisen bröt ut agerade omvärlden snabbt och kraftfullt. Vi kan väl knappast tillbakavisa att man delvis agerade på grund av oljetillgångarna och egenintresse. Jag vill att man i framtiden skall kunna agera lika kraftfullt och lika snabbt men utan egenintresse och utan väpnade medel. Detta kan låta som en naiv dröm, men det gör det bara för den som inte vågar ha visioner och som inte tror på att vi faktiskt kan påverka framtiden genom att skapa förutsättningar för fred. Låt oss börja med det i dag. Låt oss ha modet att utöka den enskilda lagstiftningen till att gälla även institutionellt organiserade våldsyttringar. Låt oss hjälpa samfundet i de internationella fredsprocesserna, särskilt i den svåra tid som det nu genomlever.

Fru talman! Jag skall kortfattat beröra en del frågor som jag tycker är viktiga i den här debatten. Det är inte ofta det är försvarsdebatt i Sveriges riksdag. Jag vill bl.a. ta upp frågan om värnplikten. Den frågan har i stor utsträckning att göra med det som det har talats så mycket om i dag - pengarna. Sverige är ett av de länder i världen som har det mest kostsamma försvaret. Per capita är det svenska försvaret det kanske allra mest kostsamma militära försvaret. Det beror naturligtvis till en del på de tunga och dyra materielinköpen, såsom JAS och nya ubåtar. Den militära värnplikten är också oerhört kostsam. Om man skall göra en rejäl minskning av försvarsanslaget och av driftkostnaderna i försvaret, måste man också genomföra en förändring av värnplikten. I dag har vi en allmän värnplikt, sägs det. I själva verket är den inte allmän. Den gäller bara för oss karlar och inte för tjejerna. Inte heller riktigt alla karlar genomgår värnplikt av ekonomiska skäl, eftersom det är så oerhört kostsamt att upprätthålla en allmän värnplikt för alla. Det finns även en annan aspekt. Det finns människor som inte vill göra värnplikt. De vägrar göra värnplikt. Trots situationen i Sverige där vi egentligen inte har råd att låta alla göra värnplikt, låter vi dem som vägrar göra värnplikt sitta i fängelse för den sakens skull. Detta sker fortfarande i dag, år 1995, i Sverige. Jag tycker att det är en skam för Sverige att vi år 1995 har politiska fångar som sitter i fängelse för sina åsikters skull. Det skulle gå alldeles utmärkt att ändra på det här. Vi skulle kunna införa ett system som är mera likt det danska och mera anpassat till verkligheten och till den hotbild vi har i dag. Detta skulle ske till de kostnader som vi faktiskt skulle kunna klara av att bära för de hot som möter oss i dag även på den militära sidan. Miljöpartiet har skrivit motioner om att införa en frivillig värntjänst i stället för tanken om den allmänna tvångsvisa värnplikten som i dag fortfarande dominerar dogmatiskt. Vårt förslag innebär att i stället för att hota med fängelsestraff skall man ha en morot som innebär att de som utför värntjänst får räkna det som en merit, t.ex. vid intagning till högskolan. Man skulle också kunna ha ett system där det inte bara är den militära sidan som dominerar. De andra hoten som är mer verkliga, som Annika Nordgren tidigare talade väldigt mycket om, får dominera värntjänsten. Den militära sidan kan vi med fördel avveckla. Jag vill även kortfattat ta upp det hyckleri som jag tycker präglar mycket av försvarsdebatten i Sverige. Det tycker jag syns mycket tydligt i den här debatten i dag. Det gäller Moderaterna, Socialdemokraterna - t.ex. Jörgen Persson som nu åter kommer in i kammaren - och Folkpartiet. Man säger t.ex. att man vill avveckla de antipersonella minorna. Man säger att man jobbar hårt internationellt för detta och att man har förhandlare utomlands som driver den här frågan. Man säger att Sverige står för fred i världen, men att här i Sverige skall vi inte avveckla innan alla andra också gör det. Det är ett oerhört hyckleri. Det skulle faktiskt inte bli sämre på något sätt om vi skulle avveckla. Det vore en seger med varje land som avvecklar de antipersonella minorna och hindrar eventuella framtida fruktansvärda skador på människor. Varje land som avvecklar är det en seger för fredstanken. Det är vansinnigt att ha minor som sliter sönder kropp och ben och lemlästar människor. Det måste man få bort. Men det klarar inte riktigt majoriteten här i Sveriges riksdag av. Man väljer att hyckla i stället. Jag tycker faktiskt att det är ganska skamligt.

Fru talman! Som varudeklaration för eventuella åhörare vill jag påannonsera att mitt anförande i stort kommer att behandla totalförsvarsplikten och de problem som uppstår, främst under utbildningstiden för värnpliktiga. I detta land har vi nämligen några alldeles speciella lagar, de s.k. pliktlagarna, som reglerar medborgarnas skyldighet att delta i totalförsvaret i någon form. Det är med pliktlagars hjälp som unga män tas ut till grundutbildning och krigsplacering i försvaret, och det är med pliktlagars hjälp som vi alla kan bli skyldiga att delta som stöd åt räddningstjänsten. Det är bra, och det är i många fall ett nödvändigt inslag för att upprätthålla en god försvarsförmåga eller en effektiv räddningstjänst. Principiellt kan man påstå att just det faktum att man tar medborgare i anspråk med pliktlag är en ganska allvarlig inskränkning i det dagliga civila livet. Därför bör sådant ske endast i de fall då det verkligen är motiverat, oftast av försvarspolitiska skäl. Just principerna bakom pliktlagarna skall vi ha i åtanke när vi diskuterar grundutbildningen inom totalförsvaret. De som tas ut till grundutbildning inom totalförsvaret tvingas ofta avbryta studier eller arbete för att fullgöra sin plikt. Syftet med plikttjänstgöringen är naturligtvis att man efter utbildningen skall fylla en plats i krigsorganisationen. I pliktutredningen betonades starkt vikten av att utbildningen inte skall vara längre eller mer omfattande än nödvändigt för att fullt upp motsvara de krav som ställs i krigsorganisationen eller i den krigsplacering man får. Detta uppfylls inte alltid. I vissa fall uppfylls det inte alls. Vi kan konstatera att många av dem som fullgör militärtjänstgöring i 7,5 eller ända upp till 18 månader, inte får plats i krigsorganisationen efter avslutad utbildning. Deras uppgifter under militärtjänstgöringen har i många fall inte ens varit riktade mot en krigsplacering. Stora delar av utbildningstiden har endast inneburit att man ersatt anställd personal med värnpliktiga; de som i värnpliktskretsar brukar kallas för grå arbetskraft. Man har med andra ord knappast tagits ut med pliktlag till lång utbildning enbart med hänsyn till krigsorganisationens behov utan lika ofta med hänsyn till behov av servicefunktioner inom försvarsmakten. Detta styrks av krigsplaceringstalen från förbanden som i många fall ligger långt under 20 %. För vissa värnpliktiga innebär detta att utbildningen kan innebära sex veckors allmän militär utbildning, fyra veckors befattningsutbildning och 35 veckors upprepade s.k. övningsmoment, vilket i en del fall kan innebära gräsklippning, förrådsarbete och arbete i telefonväxel. Utöver dem som inte får någon krigsplacering finns det grundutbildade som visserligen får en krigsplacering, men knappast en som står i rimlig proportion till den utbildning som man under pliktlag tvingats genomgå. Även här kan man alltså starkt ifrågasätta om pliktutredningens tankar om utbildning efter behov faktiskt uppfylls. Det kan inte vara rimligt att statsmakterna använder pliktlag till utbildning som inte ens slutar i en krigsplacering. En så allvarlig inskränkning i medborgarnas vardagsliv måste motiveras med en utbildning som är av hög kvalitet och ger en specifik uppgift i händelse av krig eller kris. Jag anser att detta är en viktig fråga. Därför har jag motionerat i frågan. Försvarsutskottet har i sitt betänkande, som behandlats i dag, också yttrat sig över min motion. Motionen har behandlats väl av utskottet så till vida att man i betänkandet säger att man förutsätter att regeringen, försvarsmakten och totalförsvarets pliktverk, följer upp i vilken omfattning som grundutbildningen leder till krigsplacering. Det är bra och nödvändigt. Men det är också nödvändigt att man har den principiella inställningen klar för sig när man diskuterar såväl mobiliserings och förplägnadsförband som de olika planer om att utbilda delar av utbildningsreserven som man har nämnt i debatten. När det gäller detta skall man enligt min uppfattning inte påbörja större utbildningssatsningar av utbildningsreserven om det inte kan anses motiverat av krigsorganisationens behov. Allmänt tal om vikten av att alla deltar i försvaret eller att man därigenom underlättar rekryteringen till hemvärnet, tycker jag är mindre lyckat i sammanhanget. Avslutningsvis vill jag säga att om vi i längden skall kunna motivera att en allt mindre del av årskullen av unga män tas ut till grundutbildning, måste utbildningstiden upplevas som meningsfull och rationell. Ineffektiv och meningslös utbildningstid är slöseri med skattepengar och måste, både av besparingsskäl och av ekonomiska skäl, tas bort ur grundutbildningen. Detta hade jag hoppats att utskottet skulle nämna i sitt betänkande. Jag hoppas att det faktum att argumentationen uteblivit ur betänkandet inte har någon annan orsak än att det tas för självklart att så skall vara fallet. Tack!

Fru talman! Hoten och hotbilden har ju diskuterats mycket i den här försvarsdebatten. Från miljöpartiets sida har vi klart deklarerat att för oss är inte krigshotet det största hotet. Mitt engagemang i politiken handlar i första hand om miljöområdet. Jag ser här ett stort hot för framtiden. I budgetpropositionen kan man konstatera att det finns ungefär tvåtusen definierade miljöskadade platser här i landet. På vissa platser finns kemikalier som läcker och kommer ut i ett kretslopp och påverkar människor. Detta är ett hot som måste tas på allvar. Vi anslår i år 65 miljoner kronor för att sanera den typen av miljöskadade områden. På grund av det statsfinansiella läget har regeringen valt att minska anslaget från 75 till 65 miljoner kronor. Det är betydligt mindre än vad som egentligen skulle behöva anslås; 20 miljarder är lågt räknat. En tidigare socialdemokratisk ledare, som tyvärr citeras mycket sällan här i kammaren numera, nämligen Olof Palme, har sagt att politik är att vilja. Politik är verkligen en fråga om vad man vill. Vad vill man satsa på? Vad anser man vara angeläget? Vad tycker man att pengar skall användas till? Mot bakgrund av det statsfinansiella läget föreslår regeringen vidare att ett anslag skall minskas med 30 miljoner kronor; det gäller kalkning. En verksamhet som tyvärr är nödvändig i dag eftersom försurningsproblemet är lika stort nu som för 20 år sedan. Det accelererar dessutom. Det är ett miljöhot som också kommer att drabba människor. Försurade marker ger ifrån sig metaller; de hamnar i brunnar och så småningom i små barn. Små barn tål inte metaller; aluminium är ett exempel. Det är ett rejält hot. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget föreslår regeringen minskning av ytterligare ett anslag med Genom miljöforskningen skall vi kunna ta fram underlag för att fatta politiska beslut i de frågor som handlar om miljön. Om vi sparar på det området innebär det ett rejält hot för framtiden. Vi i miljöpartiet anser att det skall satsas stora pengar på miljöforskningen. Vi vet t.ex. att en ny grupp miljögifter, s.k. hormongifter, är på väg. Det är exempelvis ftalater som finns i plaster, DEHP som finns i PVC-plast osv. Dessa ämnen är oerhört obehagliga. De påminner i strukturen om hormoner och lurar kroppen. De hotar faktiskt något så centralt som det manliga könsorganet. Små pojkar utvecklas nämligen inte till fullgoda män eftersom dessa hormongifter påverkar hormonsystemet. De ser ut som det kvinnliga könshormonet östrogen. Minskar vi pengarna till miljöforskningen, minskar vi också möjligheterna att reellt kunna balansera det hot som ligger i att inte komma till rätta med miljöproblemen.

Fru talman! Vi menar att när vi undersöker vilka områden pengarna skall gå till måste vi ställa område mot område. Vi måste fundera på om de 60 miljarder, som vi den här budgetperioden lägger på försvaret, är rätt satsning i förhållande till att vi skär på andra vitala områden som också har att göra med ett mänskligt försvar för framtiden. Vi menar att vi i dag satsar fel. Vi satsar fel när vi binder upp pengar för militärt materiel. Vi måste koppla ihop frågorna. De militära frågorna måste kopplas ihop med andra former av hot, nämligen miljöhoten.

Fru talman! Jag antar att jag är den sista talaren och vill därför ta tillfället i akt och säga att jag tycker att vi har haft en bred och bra försvarsdebatt. Det är inte så ofta vi har försvarsdebatter. Många viktiga synpunkter har kommit fram, inte minst från miljöpartiet, när det gäller synen på den hotbild som vi skall ta ställning till och som kommer att ligga till grund för det försvarsbeslut som vi skall fatta nästa höst. Innan jag går in på området personalpolitik och värnpliktiga vill jag ta upp en del frågor som har tagits upp här i debatten. Först och främst vill jag påpeka att den summa som nämndes vad gällde budgeten, 60 miljarder per år, inte stämmer. De 60 miljarder som vi nu diskuterar för innevarande år omfattar ett och ett halvt år på grund av att budgetperioden har ändrats. En normal budget skulle omfatta 40 miljarder. I detta sammanhang vill jag passa på att påpeka att mer än hälften utgörs av kostnader för personal, värnpliktiga och övningsverksamhet, ungefär en tredjedel för försvarsmateriel och resten för byggnader och anläggningar. Jag vill också påpeka att Försvaret är med och sparar i den situation som vi nu befinner oss i. Försvaret sparar fram till år 2000 nära 8 miljarder utöver de besparingar som kan komma att ingå i höstens försvarsbeslut. Det militära försvaret är inte utbytbart mot social verksamhet. Det är faktiskt 75-80 % av svenska folket som vill att Sverige skall kunna försvara sig mot ett väpnat angrepp. De anser att det militära försvaret ingår i det svenska trygghetssystemet. Jag tror att vår uppfattning här i kammaren om försvarsfrågorna stämmer ganska väl överens med den undersökning som Styrelsen för psykologiskt försvar gör en gång per år, ur vilken jag har hämtat dessa siffror. På grund av att Försvaret befinner sig i en situation som kräver stora förändringar lever personalen under mycket osäkra förhållanden. Sedan 1992 har antalet yrkesofficerare minskat med 1 200 och antalet civilanställda med 3 000. Det kommer att bli fler. Antalet anställda har anpassats till en minskad organisation. Nu pågår ett arbete i Försvarsdepartementet med den långsiktiga personalförsörjningen. Det är viktigt att man tar hänsyn till hur personalen har det under de villkor som gäller. Det finns många problem när det t.ex. gäller att få en lämplig åldersfördelning i officerskåren. Utskottet har uttryckt att reservofficerssystemet är mycket viktigt, inte minst med tanke på att man vid behov och inom rimlig tid skall kunna utöka krigsförbanden och höja deras krigsduglighet. Frågorna om personalförsörjningen kommer att bli mycket viktiga i det kommande försvarsbeslutet. Minskningen av civilanställda hänger mycket samman med grundutbildningen för mobiliseringsoch förplägnadsvärnpliktiga. Tomas Eneroth tog på ett så bra sätt upp frågan om den nya pliktlagen som träder i kraft den 1 juli, så jag hoppar över den. Men jag vill ändå säga att det pågår en utredning om mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga som skall vara färdig den 30 juni. Frågan om krigsplacering kommer att tangeras i utredningen, så den frågan är också under beredning. Jag vill ta upp en viktig fråga om kvinnorna. I den nya pliktlagen kommer kvinnor att frivilligt kunna genomgå en antagningsprövning för inskrivning för värnplikt eller civilplikt. Den kvinna som skrivs in blir skyldig att fullgöra sin utbildning och även att tjänstgöra under förhöjd beredskap enligt precis samma villkor som gäller för de manliga värnpliktiga. Det lät på Eva Flyborg som om en annan bedömning gäller för kvinnorna. Men om de har anmält sitt intresse, blir de bedömda på samma grunder. De blir uttagna till en befattning. Om de inte blir uttagna till utbildning kommer de, precis som männen, att placeras i utbildningsreserven. Just nu går det ut en information till alla unga kvinnor, som fyller 17 år, om möjligheten att i och med den nya lagen göra totalförsvarsplikt. Vi kan därför inte i dagens läge säga hur stort intresset är. Ur jämställdhetssynpunkt hade det naturligtvis varit mycket bättre om män och kvinnor kunde behandlas precis lika, dvs. om vi hade haft samma pliktlag för båda könen. Men den nya pliktlagen kommer att ge bättre möjligheter att bedöma om det är lämpligt och möjligt att göra en ytterligare breddning av underlaget för totalförsvaret. Det är väldigt viktigt att man får bort den enkönade miljön, som värnplikten och Försvaret över huvud taget har varit hittills. De unga kvinnor som nu har genomgått grundutbildning och officersutbildning, vilket de också tidigare har kunnat göra, är inom Försvaret mycket goda föredömen för de kvinnor som kommer dit. De har tillfört den militära utbildningen mycket. I och med den nya lagen kommer möjligheten att göra vapenfri tjänst att bli mycket vidare. Det innebär att möjligheterna blir mycket större att genomföra den på ett enkelt sätt, vilket borde minimera antalet totalvägrare. Det finns en utredning om straff och påföljder i detta sammanhang. I och med att det nu ges ändrade förutsättningar är det viktigt att påföljden kan bli en annan. Men vi har inte velat föregå händelserna utan avvaktar utredningen.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

Fru talman! Om jag sade något annat än att de 60 miljarderna gällde budgetperioden, så ber jag om ursäkt, för det var vad jag avsåg. De siffror som jag läste upp, som handlar om minskning av anslag till miljöområdet, gällde också budgetperioden, dvs. ett och ett halvt år. Så där är vi helt överens.

Fru talman! Karin Wegestål har gett en bra redogörelse för vad man vill göra för insatser. Det framkom kanske inte att jag har upprepat den partimotion som vi har väckt om en krisplaneringsgrupp för omställning av den militära industrin till civil industri. Har Karin Wegestål något svar på frågan om det är något sådant förslag på gång i departementet?
Fru talman! Jag vet inte om jag uppfattade frågan rätt. I samband med den nya lagen kommer möjligheten att göra civilplikt att diskuteras. Detta har inte kommit i gång ännu, därför att det förslag som ligger innebär att man skall använda sig av det antal som har begärt vapenfri tjänst men att de i framtiden kan få andra uppgifter. Det har kommit fram mycket, bl.a. i frågan om värntjänst, som skulle vara möjligt att använda i just civilpliktsutbildningen.
Fru talman! Tack för svaret. Men möjligheten att göra civil tjänst handlar ju om den militära delen. Jag tänker t.ex. på Bofors, där man går in med krisgrupper på samma sätt som man har gjort inom den vanliga företagsamheten. Vi kan ju inte fortsätta att ha en så stor försvarsindustri, som ju är mycket större än den man har i Norge, Danmark och Finland, utan vi kommer att tvingas göra omställningar i industrin. Finns det då några funderingar på någon krisplaneringsgrupp eller liknande?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är på det sättet. Utvecklingen går just i den riktning som Eva Goes här tar upp. Naturligtvis är företagen angelägna om att själva kunna finna former för att lägga om den minskade verksamheten i den militära industrin. Eftersom möjligheterna till avsättning kommer att minska, både inom och utanför Sverige, håller detta arbete på att utvecklas, enligt vad jag har erfarit.
Fru talman! Det är många som delar tanken på kvinnors rätt till att delta på lika villkor i det militära försvaret. Men Karin Wegestål talade om en frivillighet för kvinnor att göra militär försvarsplikt. Det är bra och det är en förbättring, men det är här som det blir fel i synsättet, tycker jag. Rättigheter måste också sammankopplas med skyldigheter. Annars cementerar man bara föreställningen om att män och kvinnor tillhör olika världar och har olika uppgifter i samhället. Det skall inte vara en frivillighet. Det måste vara en skyldighet.
Fru talman! Vi har alldeles nyligen fattat beslut om en ny pliktlag, som träder i kraft nu den 1 juli. Vi har inte kunnat gå ut med någon information, och vi inte vet vad det kommer att resultera i när det gäller flickornas intresse. Men om alla flickor anmäler sig, löser sig det problem som Eva Flyborg tar upp. Om de inte gör det, tycker jag inte att vi skall vara så otåliga. Vi skall låta dem få chansen, precis som de flickor har fått som har kunnat genomgå en officersutbildning i Försvaret. Vi borde kunna enas kring att vi skall titta på detta och se vad det finns för möjligheter för framtiden.
Fru talman! Karin Wegestål sade att vi skall se på resultatet längre fram, på vad Försvarsberedningen kommer fram till och att vi redan har fattat ett beslut. Men kompletteringspropositionen är ju ett exempel på när vi går in och intervernerar med ändringar innan besluten egentligen har trätt i kraft. Så det tycker jag inte är något skäl, speciellt inte från socialdemokraterna. Att vi någon gång fattar beslut och ändrar oss är ju vad vi är här för att göra.
Fru talman! Det ligger ett gediget arbete bakom den lagstiftning som nu har antagits och som träder i kraft den 1 juli. Jag tycker inte att man skall ha så bråttom att man inte kan se vad den nya lagstiftningen kan få för följder innan man utvärderar den och ser om det behövs några förändringar. Det är väl ändå en rimlig ordning att arbeta på det sättet.

Fru talman! Det finns fortfarande en klar uppfattning att hela Sverige skall försvaras. I det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i är det självklart att även Försvaret måste bantas. Men frågan blir då hur det svenska försvaret skall se ut och hur det skall vara organisierat. I min motion om grundutbildningen vid KA 5 i Härnösand har jag även i år ställt frågan om ifall inte KA 5 skulle kunna utökas med luftvärn. Mellannorrland har en avgörande betydelse för hur Sverige skall kunna försvara sig vid en invasion från norr, oavsett om den kommer från kusten eller från det norra inlandet. Hur skall förnödenheter och förstärkningar kunna transporteras upp till övre Norrland? Hur skall elförsörjningen till södra Sverige kunna bibehållas? Sveriges veka liv avgör om hela landet kan försvaras. Frågorna är många, och jag förutsätter att Försvarsberedningen tar ställning till dessa och andra viktiga frågor. Det är därför av avgörande betydelse att grundutbildningen vid KA 5 inte läggs ner under 1997. Ett avgörande skäl är också att överväga frågan om hur marinen skall vara lokaliserad. KA 5 utbildar soldater för att försvara 100 mil kust. Rimligen borde då marinen överväga om inte den marina utbildningen borde spridas med minst en enhet i varje hav. Därmed skulle också de hundra milen i norr få ett bibehållet skydd. Fru talman! I budgetpropositionen ägnas miljöfrågorna stort utrymme. Det tycker jag är väldigt bra. Men är det då inte rimligt att väga in dem när man diskuterar den framtida marina utbildningen? Kan den genomföras på nuvarande orter utan att miljön kränks? Är det inte rimligt, om man menar något med miljöhänsyn, att man också väger in miljökonsekvenserna vid ett nytt försvarsbeslut? Att tillvarata de goda och miljömässigt fördelaktiga utbildningsbetingelserna i Härnösand anses inte vara så väsentligt att beslutet om en avveckling av grundutbildningen kan prövas i Försvarsberedningen. Varför ägnar då regeringen miljöfrågorna så stor plats? Min fråga blir också: Var står Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dessa frågor? Jag har vid ett flertal tillfällen ställt frågan om ifall det inte är dags att förlägga utbildningen vid marinen till de förband som ekonomiskt och försvarsmässigt kan ge den bästa utbildningen, med andra ord att låta förbanden lämna en offert. Frågan har prövats tidigare, men vissa förband har inte velat vara med och offerera och därmed har inte heller ekonomin fått spela någon roll för marinen. enligt försvarsutskottets förslag innebär inte att stora besparingar kan göras innan Försvarsberedningen blir klar. I beslutet har inte vägts in vad som händer med personalen vid en nedläggning. Kan utbildningen verkställas fram till avvecklingen, eller tvingas man hyra in personal från andra marina förband? Så är också fallet när det gäller den civila personalen. Vilka fördyringar uppstår genom att KA 5 rycks ur sitt sammanhang? Vilka försvarsmässiga överväganden uteblir eftersom man inte väger in KA 5 i det slutliga försvarsbeslutet. Fru talman! Dylika beslut i Sveriges riksdag späder enbart på politikerföraktet. Utan grundliga överväganden läggs utbildningen vid KA 5 ned. Jag betvivlar att man tar hänsyn till helheten när man inte vågar lägga alla korten på bordet och fatta det totala försvarsbeslutet i ett sammanhang. Fru talman! I majoritetens skrivning om KA 5 förordar man en nedläggning samtidigt som man i kommande försvarsbeslut skall överväga användningen av utbildningsresurserna i form av övningsområden och anläggningar. Hur skall detta gå till? Vilken personal stannar kvar och väntar på att regeringen och marinledningen kommer förbi och spikar igen förläggningar och övningsutrymmen? Ingen klok människa sitter och väntar på att bli arbetslös. Man gör ju allt för att hitta ett nytt jobb eller för att flytta från orten. Jag håller med Karin Wegestål om att personalen far illa, och frågan är hur illa man tänker tvinga dem att fara. I reservation 21 redovisas, förutom det jag har framfört, att KA 5 är landets enda marina utbildningsanstalt som kan bedriva vinterutbildning. Där redovisas också att förbandet utgör en resurs i det fredstida sjöräddningsarbetet. Tilläggas kan att miljöarbetet till sjöss efter Norrlandskusten också behöver förbandets resurser. Att i det läget låta bli att pröva frågan i kommande försvarsbeslut är egendomligt, för att inte säga oförsvarbart. Fru talman! Med detta instämmer jag med reservanterna i reservation 21.
Fru talman! Sigge Godin frågar vad Miljöpartiet har sagt när det gäller KA 5. Han vet mycket väl att Miljöpartiet har väckt en motion till riksdagen om att bilda två miljövärnsregementen i Sverige fram till 1998. Han vet att jag har föreslagit i en motion att ett av dessa regementen, ett marint sådant, skulle kunna förläggas till KA 5 i Härnösand, därför att det ligger väldigt bra till. Jag undrar vad Sigge Godin skall göra för att kunna påverka Försvarsberedningen, dit frågan om miljövärnsregementena har hänförts, när man som Folkpartiet gör, hoppar av? Hur skall man då kunna påverka framtiden och satsa på miljövärnsregementen?
Fru talman! Låt mig bara konstatera att Miljöpartiet inte står bakom den reservation, där man vill att Försvarsberedningen skall se på den här frågan.
Fru talman! Sigge Godin vet mycket väl att vi tycker att detta är ett krampaktigt sätt att hålla sig kvar vid den militära delen. Vi vill överföra militär kompetens och kunnande till civil användning. Vi har visat på en vision av vad den här jorden kräver av oss människor, och det är inte ett ökat försvar. Det finns andra hot, ett utvidgat hot och ett miljöhot. Det finns också orättvisor i världen och fattigdom som vi skall bekämpa, och därmed minskar vi också krigsriskerna.

Fru talman! Försvarsministern höll för ett par timmar sedan en lovsång till den demokratiska debatten. Hans eget bidrag till denna var ett hejdlöst utfall mot Folkpartiet: "Spara!" Till sist fanns det inte längre kvar någon replikrätt. Han frågade varför Folkpartiet inte begär att få diskutera ett svenskt medlemskap i NATO? Svaret, som jag vill ha antecknat till protokollet, är väldigt enkelt: Därför att Folkpartiet inte anser att det är aktuellt med ett svenskt NATO-medlemskap och därför att vi helt enkelt inte åstundar något svenskt NATO medlemskap. Hade vi gjort det skulle vi inte ha rest frågan i Försvarsberedningen, som definitivt inte är rätt forum. Försvarsministern har med sitt framträdande här i dag bekräftat att han vill ha ensamrätten att bestämma vad övriga partier egentligen tycker och därmed också bekräftat grunderna för vårt ställningstagande i Försvarsberedningen.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen har för avsikt att göra någon miljökonsekvensbedömning av ytterligare medel till vägar i årets budget, vilka initiativ regeringen planerar att vidta för att Sverige skall uppfylla klimatkonventionen och vad som är regeringens bedömning av behovet av kraftiga skärpningar av åtagandet om koldioxidutsläppen. Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om inriktning av investeringar i trafikens infrastruktur. Den nuvarande trafikpolitiken bygger huvudsakligen på detta beslut. Till inriktningsbeslutet tog Vägverket och Banverket fram underlagsmaterial som beskrev olika inriktningsalternativ. I underlagsmaterialet ingick miljökonsekvensbeskrivning av alternativen, och även utsläppen av koldioxid beräknades. De uppskattade att koldioxidutsläppen skulle öka med någon procent på det statliga vägnätet till följd av väginvesteringarna. Vägverket upprättade efter riksdagens beslut en nationell väghållningsplan som regeringen, efter vissa ändringar, godkände 1994. Väghållningsplanen innehöll också den en miljökonsekvensbeskrivning. När det gäller anslagen till vägar beslutar riksdagen om treåriga planeringsramar i det årliga budgetarbetet. Förslaget i årets kompletteringsproposition för nästa budgetår innebär en minskning med ca 230 miljoner jämfört med planeringsramen från 1993/94 och med Det går inte att minska anslaget ytterligare utan att det får konsekvenser på pågående och redan upphandlade vägbyggnadsprojekt. I princip innebär nivån att nya vägbyggnadsprojekt inte kommer att startas under budgetåret. Jag har i denna fråga samrått med kommunikationsministern. Den svenska klimatpolitiken lägger vikt vid kostnadseffektivitet. Sverige är exempelvis ett av de få länder som infört en skatt på fossila bränslen i förhållande till koldioxidutsläppen. Ett annat exempel på kostnadseffektiva åtgärder är det program för energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor som NUTEK bedriver i Baltikum. Riksdagen har lagt fast att utsläppen av koldioxid från fossila källor - i enlighet med klimatkonventionen - bör stabiliseras år 2000 på 1990 års nivå, för att därefter minska. Eftersom Sverige endast marginellt kan påverka de globala utsläppen skall Sverige vara pådrivande i det internationella arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av koldioxid i Sverige har mellan åren 1970 och 1990 minskat med ca 40 %. De åtgärder som vidtagits därefter kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen år 2000 med ca 10 miljoner ton, eller med 16 % i förhållande till en situation utan ytterligare åtgärder. Trots dessa insatser beräknas utsläppen år 2000 överstiga 1990 års nivå. 1990 års utsläppsnivåer anges som faktiska utsläpp av koldioxid vilka inte justerats för variationer i temperatur och nederbörd. Om man skulle göra justeringar motsvarande ett normalt klimatår, skulle dock utsläppen 1990 hamna på samma nivå som beräknats för år 2000, dvs. Sedan dessa beräkningar gjordes har vissa åtgärder införts eller föreslagits av regeringen som kommer att begränsa utsläppen ytterligare. Avdrag för resor med bil till och från arbetet godtas för kostnader som överskrider 6 000 kr per år fr.o.m. 1995 års taxering. Nyligen har regeringen i propositionen om finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen föreslagit höjd koldioxid och energibeskattning för alla användare. Flera utredningar och kommittéer arbetar nu med frågor som har direkt betydelse för klimatarbetet. Trafik och klimatkommittén arbetar med förslag till åtgärder som begränsar trafikens utsläpp av växthusgaser. Kommittén kommer att lägga fram sitt slutbetänkande den 15 juni 1995. Den framtida energipolitiken och därmed sammanhängande klimatfrågor utreds av Energikommissionen. Kommissionen skall redovisa sina slutsatser den 1 december 1995. Naturvårdsverket och Klimatdelegationen har regeringens uppdrag att analysera vissa frågor i samband med utvecklingen av klimatkonventionen. Naturvårdsverket skall dessutom årligen följa utvecklingen inom klimatområdet och vid behov föreslå ytterligare åtgärder. Uppdragen skall slutredovisas den 1 september 1995. Regeringen kommer att överväga ytterligare åtgärder när pågående utredningar har avrapporterats. När det gäller det långsiktiga behovet av utsläppsbegränsningar kommer den internationella klimatpanelens andra utvärderingsrapport att få stor betydelse för alla parter till klimatkonventionen. IPCC kommer bl.a. att försöka ge klimatkonventionens slutmål - att stabilisera atmosfärens koncentration av växthusgaser på ofarliga nivåer - operativ innebörd och även behandla tekniska och ekonomiska frågeställningar. Redan nu kan sägas att en stabilisering av koldioxidhalten i atmosfären förutsätter att de globala utsläppen av koldioxid så småningom väsentligt understiger dagens nivå. Samtidigt visar de flesta utsläppsbedömningar på ökande utsläpp för såväl industri som utvecklingsländer. Kraftfulla åtgärder måste sättas in för att bryta denna trend. Vid klimatkonventionens första partsmöte i Berlin enades man om att industriländernas nuvarande åtaganden inte är tillräckliga, och ett beslut fattades därför om fortsatta förhandlingar om ett protokoll. De nya förhandlingarna skall resultera i begränsningar och reduktioner av utsläppen av växthusgaser inom tidsramar som 2005, 2010 och 2020. Förhandlingen skall ske i en sådan takt att man kan besluta om ett protokoll senast 1997. Jag kan försäkra Gudrun Schyman att vi med kraft kommer att driva klimatarbetet framåt. Vilka nivåer som långsiktigt bör vara vägledande för de globala utsläppen kan inte preciseras förrän underlaget från IPCC föreligger. Våra nationella bedömningar måste avvakta Energikommissionens arbete. Regeringen avser att, med utgångspunkt i kommissionens förslag, arbeta för en överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken på bredast möjliga politiska grund.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för det här interpellationssvaret. Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå miljöministerns belåtenhet med vad som hittills har gjorts, dvs. just ingenting. Jag måste säga att jag har mycket svårt att förstå miljöministerns belåtenhet med vad mötet i Berlin kom fram till. Jag läste det pressmeddelande som departementet gav ut och där man just talar om att det var glädjande resultat i Berlin. Jag menar att det är väldigt otillfredsställande resultat, därför att det man säger är att det som hittills har gjorts inte är tillräckligt på något sätt. Dessutom vet man inte vad man skall göra i framtiden. Det man vet är att det hittills inte har gjorts tillräckligt, att det måste göras någonting i framtiden men att man inte kan visa på vad. Jag tycker att det är en mycket otillfredsställande situation. Detsamma gäller regeringens politik och regeringens förhållningssätt till vad som behöver göras och vad som skulle kunna göras i Sverige. Det görs en mängd utredningar, och det är väl bra. Det här är dock inte frågor där det råder särskilt stor brist på kunskap. Däremot är det brist på aktiva politiska beslut och åtgärder som styr utvecklingen i en viss riktning, nämligen att man skall få ned utsläppen. Vi vet båda två att en stor bov i det här dramat är trafiken, och det är också den som det är lättast att göra något åt - om viljan finns. Att behöva hålla på och utreda och utreda och ha internationella konferenser för att kunna konstatera att om vi fortsätter som vi gör kommer det att gå åt skogen, tycker jag är uttryck för en mycket, mycket låg ambition. En av de frågor jag har ställt handlar om miljökonsekvensbeskrivningar när det gäller en fortsatt utbyggnad av vägsystemet. Jag känner till att vi har begränsat det här, Anna Lindh. Det här är frågor som var uppe i höstas. I uppgörelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen ingick i saneringspaketet att vi också skulle sanera utgifterna och inte satsa på nya vägprojekt. Det är jag alltså mycket väl medveten om. Vad jag saknar förutom sifferexercisen är vad detta kommer att få för konsekvenser på utsläppsnivåerna. Jag ser vad det innebär i kronor och ören. Men vad blir konsekvensen för utsläppsnivåerna? Man påvisar att utsläppen kommer att öka, och det är det stora problemet. En annan fråga jag har ställt gäller vilka initiativ som regeringen planerar att ta för att Sverige skall uppfylla klimatkonventionen. Vad jag och väldigt många andra efterlyser är en nationell plan för hur Sverige skall minska sina egna utsläpp. Det är mycket bra att vi jobbar internationellt, och det skall vi göra. Men vi måste också göra något här hemma. Vi kan inte bara peka på hur det ser ut utanför vårt lands gränser. I alla dessa sammanhang behövs inte bara vackra ord och utfästelser utan också praktiska exempel att visa på i verkligheten. Med det goda exemplets makt skall vi gå före och visa vägen. Svaret på min fråga om vad man avser att göra för att uppfylla klimatkonventionen här hemma är: Ingenting, eller vi vet inte. Min tredje fråga gäller bedömningen av behovet av en kraftig skärpning av åtagandena för att få ned utsläppen. Svaret på den frågan är nog: Ja, det behövs en kraftig skärpning. Det sägs dock inte ett ord, Anna Lindh, om vad som behöver göras. Det är detta jag efterlyser. Vad har regeringen för idéer om vad som behöver göras? Jag har tagit del av en rapport som lades fram i april inom OECD. En grupp har räknat på vad som behöver göras. Man har koncentrerat sig på trafiken och säger att drastiska höjningar av bensinpriset är nödvändiga för att angripa växthuseffekten. Nyckeln till en hållbar utveckling är en kraftig och stadigt ökande skatt på bilbränsle. Detta är ett exempel. Gruppen har räknat ut att det behöver ske en höjning av bensinpriset med 7 % per år för att få ned utsläppen med 40 % fram till år 2010 eller 2015. Men det är ändå för litet, och det är vi överens om. Det här skulle innebära en drastisk höjning av bensinpriset. I Sverige skulle det bli fråga om 30 kr litern. Det skulle nog vara chockerande för många. Man kan tänka sig åtgärder i kombination med satsningar på alternativa bränslen, kollektivtrafik osv. Den här gruppen i OECD har kommit fram till att det behövs ett kraftfullt åtgärdspaket som också ger en klar signal till bilindustrin. Det här förslaget kommer inte precis från miljörörelsen. Det här är de rika industriländernas samarbetsorganisation som har blivit så insiktsfull. Jag undrar hur man har tagit till sig de här kunskaperna och förslagen i regeringen. Förslaget skulle innebära att bilindustrin fick klara signaler. De kommer naturligtvis att börja tillverka bränsleeffektiva bilar. Bilisterna kommer naturligtvis att byta till mindre och snålare bilar och spara på det sättet. Bilresorna kommer naturligtvis att bli färre och kortare. Det kommer naturligtvis också ske en ökad satsning på att få fram alternativa bränslen. Jag skulle vilja ställa en mycket konkret fråga. Jag har nämligen precis varit i Örnsköldsvik där man vill satsa på etanolframställning. Det är ett pilotprojekt som jag vet att miljöministern känner till. I Örnsköldsvik vill man mycket gärna veta varför det inte händer någonting. Jag tycker att det ligger inom ramen för just det här frågekomplexet.
Herr talman! Den fråga Gudrun Schyman har tagit upp med miljöministern är mycket viktig. Det kanske är en av de viktigare frågor vi har att klara av. Det gäller begränsningen av växthusgaser och framför allt koldioxid. Det finns naturligtvis inte särskilt många genvägar. Det gäller att begränsa användningen av fossila bränslen och att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av de bränslen vi använder. Det gäller att byta till nya bränslen. Därför tycker jag att den fråga som Gudrun Schyman avslutningsvis ställde om etanoltillverkning är mycket viktig, och det vore mycket bra att få ett svar på den. Det vore också mycket bra om miljöminister Anna Lindh ville svara på vilka åtgärder regeringen planerar för att stimulera framtagandet av alternativa bränslen. Vi måste använda den metoden för att kunna minska utsläppen av koldioxid - det blir förvisso även utsläpp av alternativa bränslen - eller snarare mängden koldioxid i atmosfären. När de alternativa, biologiska bränslena växer fram förbrukas koldioxid, och därigenom ökar inte nivån i luften. Vilka åtgärder planerar regeringen och miljöministern i det avseendet? Detsamma gäller för kollektivtrafiken. Att fler människor åker gemensamt och inte tar sina egna bilar är framför allt viktigt i de tätbefolkade områdena. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta i det avseendet? Man kan också diskutera hur många vägar vi skall bygga. Vårt land är stort med ganska långa avstånd. Bilen är ganska viktig och nödvändig för människor på vissa håll i landet. Därför måste vi också i framtiden se till att vi har ett vägnät som är rimligt och tillräckligt bra för att kunna tillfredsställa både industrins behov och de människor som skall förflytta sig. Däremot kan man fundera över varför regeringen inte ifrågasätter och försöker ompröva de storskaliga satsningarna i infrastrukturen. Jag avser Öresundsbron, Dennispaketet och liknande projekt i andra städer. Dessa satsningar stimulerar biltrafik på ett sätt som inte är förenligt med de här intressena och med de krav som ställs i klimatkonventionen. Det vore mycket bra om Anna Lindh ville svara på de här frågorna och beskriva hur regeringen ser på dem.
Herr talman! Jag börjar ändock med de internationella frågorna och Berlinkonferensen. Man kan alltid ställa oerhört stora förhoppningar till internationella konferenser. Om man skall ha en någorlunda realistisk utgångspunkt när det gäller vad Berlinkonferensen hade möjlighet att komma fram till, kan man konstatera att den gjorde vad den skulle. Konferensen bestämde nämligen att man skall ta fram ett nytt bindande avtal om begränsningar av utsläppen efter år 2000. Detta var syftet och det viktiga med Berlinkonferensen. Det lyckades den med. Bert Bolin, vårt internationellt erkända klimatforskare, försökte lugna några som tyckte att konferensen var misslyckad. Han sade att från hans utgångspunkt var det de i sak viktiga framstegen som gjorde att han kunde bedöma konferensen som lyckad. Han är nog den person som är mest initierad och bekymrad när det gäller klimatfrågorna. Nationellt tycker jag faktiskt att vi har anledning till belåtenhet. Jag vågar säga att Sverige är det land, bland alla i-länder, som har kommit längst när det gäller minskningen av koldioxidutsläppen. Hade de andra länderna som deltog i Berlin kunnat visa att de har minskat koldioxidutsläppen med 40 % sedan år 1970 och hade de kunnat visa på samma låga utsläpp per capita som vi i dag har uppnått i Sverige, skulle vi inte ha haft ett särskilt stort problem att diskutera i Sverige är också ett av de länder som har kommit längst när det gäller beskattning av koldioxid och användning av ekonomiska styrmedel. För övrigt kan man konstatera att EU-kommissionen i förrgår beslutade att man skall verka för koldioxidbeskattning. Jag tycker tyvärr att det är för mycket prat och för litet handling. Man gör koldioxidskatten frivillig och inte obligatorisk. Jag kommer att fortsätta att kämpa för att koldioxidskatten i Europeiska unionen skall utgöras av en obligatorisk minimiavgift. På den punkten var jag inte nöjd med Energikommissionens besked. Vi har faktiskt anledning att vara nöjda med vad vi har uppnått i Sverige. Hur går vi då vidare? Ja, då måste vi faktiskt avvakta Energikommissionen och de utredningar som nu sitter och som levererar sina resultat under hösten för att få ett samlat åtgärdsprogram för hur vi skall gå vidare när det gäller koldioxidutsläppen. Men jag kan konstatera att vi redan gjort en del. Vi har t.ex. redan gjort ordentliga besparingar inom biltrafiken genom att inte satsa på nya vägbyggnadsprojekt. Vi har också, för att uppmuntra till kollektivresande, försvårat avdragen när det gäller bilkörningen till och från jobbet. Det innebär att det kommer att löna sig mer att låta bli att ta bilen till och från jobbet. Vi kommer också att fortsätta arbetet med miljövänligare bränslen och miljöklassningen. Det är Lennart Brunanders tidigare partikamrat Kjell Mattsson som leder Miljöklassutredningen. Vi hoppas på ett bra resultat under hösten av utredningen. Där kommer vi att ha tittat på den framtida etanolbeskattningen. Jag ser dock problem med etanol. När jag tillträdde trodde jag att motoralkoholerna skulle vara en lösning för en del av trafikproblemen, men det är de inte. Även om de är en lösning på just koldioxidproblemet är de inte en lösning på alla de andra utsläpp som trafiken orsakar. Där kan vi säga att etanolen och motoralkoholerna tyvärr inte är mycket bättre än den renaste bensinen och dieseln är. Därför är jag inte så säker på att man skall bygga fast sig i en mycket storskalig användning av motoralkoholer, utan det gäller att redan nu titta vidare, se vad som blir nästa steg, vad är det som ger ännu renare motorer än användningen av etanol och motoralkoholer. Det är frågor som vi får avgöra under hösten.
Herr talman! Man kan alltid diskutera vad man skall vara nöjd med i förhållande till. Om man kan konstatera att andra gör mindre, kan man känna sig nöjd med sig själv därför att man i alla fall gör någonting. Om man konstaterar att läget är allvarligt, sakfrågan är allvarlig, kan man inte vara nöjd förrän man ser att man är på väg mot en lösning och att utsläppsnivåerna pekar åt rätt håll, dvs. neråt. Det är i förhållande till den politiska sakfrågan, dvs. tillståndet i världen vad gäller utsläppsnivåer och växthuseffekter, som jag är missnöjd och många med mig inom både den nationella och den internationella miljörörelsen. Sedan är det att beklaga att det finns länder som är sämre och tar mindre allvarligt på det här än vad vi gör. Jag tror att vi är överens om att Sverige tidigare haft en s.k. högre profil inom miljöpolitiken och också varit internationellt ansett som ett framgångsland i högre grad än i dag. Vi har tyvärr backat. Jag ser naturligtvis gärna att vi återtar en tätposition i miljöfrågorna över huvud taget och särskilt i dessa frågor. Därför efterlyser jag en nationell plan för hur det skall gå till. Nu säger Anna Lindh att det sitter utredningar i snart sett varenda fråga och att vi får avvakta. Det har jag en viss förståelse för. Har man tillsatt en utredning skall man också se vad den kommer fram till. Men jag tycker ändå att det borde finnas något av idéverksamhet och tankar omkring vad det är för förslag som skulle kunna komma fram. Det borde kunna komma tydliga besked om att vi inte tänker falla till föga för kortsiktiga andra intressen, utan nu är det miljöfrågorna som måste få styra utvecklingen, inte bilindustrin, bensintillverkarna eller betongindustrin. Det måste få konsekvenser för planeringen av motorvägar, Dennisleder, Öresundsbron och liknande. Det måste få konsekvenser för skattesatserna på bensinen, för utvecklingen av alternativa bränslen. Även om de alternativa bränslena inte är perfekta kan vi ju se att de i avseende på just det här problemet med koldioxidutsläppen är bättre. Då får man använda dem i väntan på att man kommer fram till någonting bättre. Då är det olyckligt att sådana mycket konkreta projekt som det i Örnsköldsvik som jag talade om - jag vet att miljöministern känner till det - och som ju inte är storskaligt utan ett pilotprojekt har fastnat i någon malpåse. Jag begriper inte varför. Handling efterlyser jag.
Herr talman! Miljöministern säger att de alternativa bränslena inte är fullgoda heller. Det är de naturligtvis inte. Problemet på jorden är vi människor och vår verksamhet. Så fort vi rör oss förstör vi någonting. Vi producerar naturligtvis en del bra och lagar till en del saker. Men det viktiga är att vi gör rätt saker, så bra saker som möjligt. Miljöministern säger att vi kanske får någonting som är bättre och skall satsa på det. Då vill jag säga att det bästa inte får bli det godas fiende. Det blir ju så om man resonerar som miljöministern. Vi vet att de alternativa bränslena, biobränslena, har fördelar. Nu gäller det att hitta reningssystem för dem så att de också blir bättre när det gäller andra utsläpp. Det går att hantera det. Jag vet att bilindustrin inte är särskilt intresserad av dessa bränslen. Oljeindustrin är definitivt inte det, men det är inte de som skall styra utvecklingen i det här landet, utan det är ändå vi som är satta att göra det som skall göra det. Därför efterfrågar jag litet mera handfasta åtgärder på denna punkt. När det gäller vägbyggande säger miljöministern att man har skurit ner anslaget till vägbyggen och att det kommer att innebära mindre utsläpp. Men det är inte säkert, för det beror på var man sparar. Bygger man litet färre vägar i glesbygden kommer det att ha mycket marginell eller ingen betydelse. Men låter man bli att bygga de storskaliga projekten, som Öresundsbron som bevisligen kommer att generera mer trafik och med nödvändighet måste generera mer trafik om det över huvud taget skall vara ekonomiskt bärande, kommer utsläppen att minska. Spar pengarna där, då kommer det att ge effekt. Beträffande koldioxidskatten: Innebär den frihet som vi får från EU-kommissionen att regeringen kommer att föreslå höjd koldioxidbeskattning?
Herr talman! Jag skall börja med den sista frågan. Den frihet som EU ger medlemsländerna påverkar inte Sveriges förhållanden, för vi har redan utnyttjat vår frihet och infört en koldioxidskatt. Vi har nu en arbetsgrupp som tittar på möjligheterna att komma överens med EU-kommissionen om en höjning av koldioxidskatten för den svenska industrin samtidigt med en nedsättning för vissa företag. Den fråga som är viktig för oss och som jag drivit på de miljöministermöten som vi hittills haft - jag kommer att fortsätta att driva frågan - är att fler länder skall införa en koldioxidskatt och att den skall bli obligatorisk. Jag tycker att den frågan skall drivas med en gemensam svensk linje. Vi kan åter konstatera att det internationella läget totalt sett naturligtvis är bekymmersamt med oerhört många länder som inte alls uppfyller målen och över huvud taget inte uppnått några minskningar av koldioxidutsläppen under modern tid. Där måste vi fortsätta att inför nästa klimatprotokoll driva på när det gäller åtaganden, medel, skatter och styrsystem för att olika länder skall minska sina utsläpp. Vi har minskat våra utsläpp med 40 % i Sverige. Vi har också den tuffaste beskattning som något land har. Det innebär att det naturligtvis blir litet svårare att ta ett nytt steg. Det första steget är lättast när man skall minska utsläppen. Det blir svårare när man vill gå vidare. Men vi är fast beslutna att vi skall gå vidare. Det kommer att få konsekvenser för energisystemen och trafiken. Vi skär ner i de nya motorvägsprojekten - detta som svar till Lennart Brunander - i årets budget. I stället premieras underhåll. Vi kommer att få effekter när det gäller miljöklassning av bränslen. Men miljöklassningen är ett svårt problem. Vi skall hitta en lösning som är hållbar på både medellång och lång sikt. Därför vill jag fortfarande inte utlova några subventioner eller någon storskalig satsning på system som vi inte är hundraprocentigt säkra på. Pilotprojekt kan få stöd redan i dag. Däremot handlar det nu om att utforma ett långsiktigt system som gynnar den absolut mest miljövänliga trafiken. Herr talman! Jag skulle vilja uppmana alla att ta bussen hit på morgnarna. Det innebär att vi gör vår lilla del för att minska koldioxidutsläppen.
Herr talman! Det är en alldeles utmärkt idé att åka buss. Det brukar jag ofta göra. Just i dag är jag försenad, för att jag kommer från Arlanda. Jag var tvungen att åka flygplan, vilket man också måste göra ibland. Men också där kan man göra någonting åt utsläppsnivåerna genom att ha mycket tuffare regler. Det är väldigt mycket som behöver göras, eller hur? Men vad jag ändå är oroad över är att miljöministern säger: Sverige har minskat miljöutsläppen. Vi har kommit långt och har minskat utsläppen med 40 % Ja, men sedan då? Frågan är ju vad som händer sedan. Det är möjligt att dessa första steg är de lättaste att ta, eftersom vi lever i ett land som Sverige med en förhållandevis hög medvetenhet i dessa frågor och en stor acceptans hos många människor att göra något och bry sig. Vi har en aktiv miljörörelse i landet som har betytt oerhört mycket för att dessa frågor har lyfts fram och för den ökade insikten och medvetenheten. I det avseendet har vi kommit långt. Men det är ju nu det blir svårt. Hur går vi vidare när vi samtidigt har en samhällsutveckling som gör att problemen på framför allt trafikområdet ökar? Det är krav på att de skall få öka - krav på stora tunga hopplösa infrastruktursatsningar som Dennisleden och Öresundsbron, vilka förutsätter att trafiken ökar. Vi vet ju att detta innebär en kollisionskurs mot vad vi egentligen skall göra för att skapa en hållbar utveckling. Det är nu det är svårt, och det är nu det krävs hårdare tag och tuffare beslut. Såvitt jag förstår av interpellationssvaret räknar man med att man, med de åtgärder som man har vidtagit eller som man tänker sig att vidta, kommer att minska utsläppen med 16 % fram till år 2010. Det är ju fullständigt otillräckligt. Det man har sagt i klimatkonventioner och annat är att det rör sig om mycket större minskningar, 60-70 % eller ända upp till 80 %. En reduktion av koldioxidutsläppen på 75-85 % är ju vad man har kommit fram till i vida internationella beräkningar. Då är de 16 procenten väldigt litet. Det är att ha en låg ambition, om man samtidigt säger att vi är jättebra och att vi har kommit långt. Jag menar att det är nu som det börjar bli svårt, Anna Lindh, och det är nu man måste visa ett större politiskt mod och ta betydligt tuffare tag än tidigare. Det innebär ju rent konkret att man måste säga nej till storskaliga projekt som Dennisleden och Öresundsbron. Men det kräver också klara direktiv om att vi måste gå in i en omställningsprocess som kommer att begränsa vissa friheter, om man med frihet menar att fritt få röra sig med t.ex. bil hur som helst, var som helst och när som helst. Detta måste sägas klart och tydligt. Jag tror att många också är beredda att acceptera det, eftersom utbytet faktiskt är ren luft att andas, och det är mycket värt.
Herr talman! Jag tror att Gudrun Schyman missuppfattade de 16 procenten. De åtgärder som görs innebär en sänkning av utsläppen till år 2000, inte till år 2010. Vad vi diskuterar sedan är vad vi kan göra för att dessutom öka nedskärningarna av koldioxidutsläppen efter år 2000. Eftersom jag nu har redovisat ett antal områden som är på gång, föreslår jag Gudrun Schyman att vi för den här debatten om ett år. Jag är nämligen inte orolig när det gäller att vi skall få en ordentlig handlingsplan för koldioxidutsläppen. Jag föreslår därför att vi kommer tillbaka till debatten om ett år, så får Gudrun Schyman se vilka konkreta förslag som då föreligger och kanske har börjat genomföras.

Herr talman! Jag vill tacka för ett omfattande svar, även om jag känner mig ganska besviken, därför att ingenting är nytt. Jag hade hoppats mycket på texten i KU14, konstitutionsutskottets betänkande Vissa tryckoch yttrandefrihetsrättsliga frågor. Där står följande text: "Utskottet har erfarit att regeringen skall inleda ett brett upplagt arbete mot våldet i samhället. Utskottet utgår från att regeringen redovisar resultatet av arbetet och att regeringen förelägger riksdagen förslag till lämpliga åtgärder. De ämnen som tas upp i motionerna bör enligt utskottets mening kunna bli föremål för en samlad analys och bedömning i det sammanhanget. Mot den bakgrunden bör riksdagen inte nu ta ställning i sak till de olika frågor som tas upp i motionerna. Riksdagen bör däremot med anledning av motionerna göra ett tillkännagivande i enlighet med det anförda." Min förhoppning var att jag i dag skulle få svar på frågan vad regeringen tänker göra. Här fanns med motioner om medie och videovåldet från företrädare från alla riksdagens partier. Ett nätverk har bildats i riksdagen mot medie och videovåldet. Jag hoppas att regeringen kommer att ta hänsyn till nätverkets önskemål. Margot Wallström pekar på censurförbud vad gäller filmer och videogram. För att ta upp ett exempel på påverkan vill jag läsa upp delar av en uppsats som jag som lärare har fått in. "- Aldrig, sa Kajsa och lät mycket bestämd, det fattar du väl att jag inte vill ställa upp på det. Ett mord skulle ödelägga min stripsdansös karriär. - Nu gör du det, annars har du ingen karriär att tänka på. - Jag har väl inget val. - Bra, du ska mörda popstjärnan Jennifer Grey. Kajsa var på väg hem och hon tänkte på hur det skulle vara att mörda någon. En vecka senare skulle hon mörda henne. Hon hörde stönanden från Jennifers rum. Hon hade en man därinne. Bägge var nakna. Hon smög tyst till korridoren där dom låg i sängen och gjorde massage. Jennifer tog fram en kniv och kastrerade en hund som stod bredvid. Och sen mördade hon Sylvester Stallone brutalt. Hon behöll en speciell trofé som tillhör mannens heliga. Jennifer försökte smita men förgäves. Innan hon hann öppna dörren hade Kajsa redan tryckt av pistolen. Hon föll ner på golvet. För säkerhets skull tog hon fram en yxa, högg av ena bröstet, skar av huvudet och petade ut ögonen." Detta är alltså en uppsats som jag har fått in från en elev i skolan - för sekretessens skull kan jag givetvis inte säga mera. Men min fråga till kulturminister Margot Wallström är om hon tycker att läraren skall tala med eleverna om denna uppsats och försöka få in eleven på ett annat spår. Skall man helt enkelt vägra att ta emot sådana uppsatser? Eller vore också detta censur i regeringens ögon? Det får inte bli så att censuren blir så allmänt helig att detta helt fritt får förekomma. Är det censur i regeringens ögon att tala med eleverna om sådana här uppsatser? Jag har också exempel på uppsatser från tredjeklassare som skriver om tomten som blev mördad, om pappan som skar av fingrarna på barnen osv. TEMO har frågat allmänheten vad man tror om våldets orsaker. Hela 60 % av svenska folket uttrycker spontant att video och TV-våldet är en viktig orsak bakom den ökande brutaliseringen. Skolan har i läroplanen ansvaret för att inte mobbning, trakasserier och främlingsfientlighet får förekomma. Men våldet får fritt ösas ut genom TV-burken. Föräldrar och skola måste få stöd i kampen mot våldet. Herr talman! Jag har genom riksdagens utredningstjänst fått veta att Margot Wallström varje vecka får skrivelser från allmänheten med nödrop om att regeringen skall göra något mot medievåldet. Margot Wallström svarar med ett vänligt brev. Men detta håller inte längre. Vi måste göra mera. Margot Wallström var hos oss i Skövde inbjuden till en tvärpolitisk kvinnogrupp som arbetar mot våldet i medierna. Margot Wallström gjorde då en mycket bra insats. Vi var väldigt glada. Men vad har hänt sedan dess från samhällets sida? Ingenting. Jag hoppades starkt på Våldsskildringsutredningen 1988. Den skärpta lagstiftningen har inte lett till någonting. Riksdagens utredningstjänst har tagit reda på hur många som fällts för olaga våldsskildring som inbegriper oaktsam spridning efter skärpningen av videovåldslagen den 1 januari 1991. För olaga våldsskildring som inbegriper oaktsam spridning har sedan 1991 åtal väckts i åtta ärenden. I två fall har dom meddelats. I det första fallet den 28 oktober 1993 i Stockholms tingsrätt dömdes de åtalade till fyra respektive sex månaders fängelse. I det andra fallet meddelades dom i Svea hovrätt den 12 april 1995: fängelse i tre månader. Denna dom har ännu inte vunnit laga kraft. Detta är som en droppe i havet. Till våra ungdomar säger man: Varsågod, en påse chips, grovt underhållningsvåld och grovsex. Samtidigt sade man i propositionen till en ny läroplan: "En skolas förmåga att på ett bra sätt hantera mobbningsproblematiken är kanske det bästa uttryckssättet för dess moraliska styrka. Aktuell forskning tyder på att tio procent av alla elever i skolan är utsatta för mobbning. Det skulle således totalt röra sig om cirka 100 000 barn varje år. Några uppmärksammade problem har lett till åtal om misshandel och därmed satt problemet i fokus."

Herr talman! I en diskussion alldeles nyligen i samband med högtidlighållandet av 50-årsminnet av freden 1945 sade en känd svensk diplomat ungefär så här: Nej, det är inte i första hand ett nytt världskrig jag är rädd för, utan det är det förändrade hårda samhällsklimatet - den ökande brutaliteten, känslokylan och det allt grövre våldet mellan enskilda människor. Det uttalandet tolkar, tror jag, många känslor och iakttagelser i dag, så också mina. Allt oftare blir vi ju på ett alltmer hårdhänt sätt påminda om det tilltagande våldet i samhället. Och allt oftare ser vi att brutaliteten ökar och att våldet kryper allt längre ner i åldrarna.

Det bör också vara entydiga signaler till en bred och seriös diskussion om våldsproblematiken. Det bör framför allt vara en signal till oss i vuxenvärlden om att vi också i handling tar upp kampen mot våldet och våldsutbudet. Som föräldrar, men också som vuxna och som samhälle, har vi ett ansvar gentemot barnen - ett ansvar för trygghet, men också ett ansvar för att markera de gränser som vi kan och skall tolerera. Jag har tidigare haft förmånen att ha diskussioner med kulturministern och har då föreslagit att vi på bred front, via en mängd olika åtgärder, skall försöka starta en handlingsplan - kalla det gärna för nationell samling - mot våld i allmänhet och mot s.k. medievåld i synnerhet. Jag har mött förståelse hos kulturministern, som på en direkt fråga svarat att hon är positiv till en sådan plan. Tyvärr har jag till dags dato inte sett så mycket av det arbetet. Dagens utförliga svar från kulturministern innehåller mycket få nyheter och konkreta åtgärder. Men jag sätter också en hel del plus i kanten. Jag tycker att ämnet är för allvarligt för att inte bli åtgärdat med all den kraft vi kan visa samt med beslutsamhet och en bred samling. Det är just samverkan mellan många, som kulturministern uttryckte sig, som jag fortfarande saknar. När det gäller den här våldsutvecklingen och varför den ägt rum är svaret inte entydigt. Vi kan dock inte bortse från den påverkan som de senaste årens växande våldsutbud via TV, video, dataspel m.m. haft på små barn. Jag vågar, stödd på forskning som jag sett tillbaka på och också på viss erfarenhet från 35 års arbete med barn och ungdomar i olika åldrar, påstå att en stor del av barns skräck, aggressioner och våldshandlingar har sitt upphov i en mängd våldsserier och i det våldsutbud som massmedierna i dag står för. Underhållningsvåldet trappas upp. Allt fler barn infiltreras av det och tar det till sig. De ges en falsk uppfattning av våldets konsekvenser. Fantasi och verklighet flyter ihop. Gränser suddas ut, och våldet fortsätter likt en hydra att växa och spridas. Denna utveckling måste givetvis bekämpas och stoppas. Med all respekt för skrifter, slumpmässig genomgång av olika TV-program, skyddet för tryck och yttrandefriheten och avtal som säger att hänsyn skall tas till mediets särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning är ändå verkligheten den att underhållningsvåldet har trappats upp, att underhållningsvåldet har ökat, att underhållningsvåldet medverkar till ett ökat verkligt våld som blir brutalare och som sker allt oftare och allt längre ner i åldrarna. Jag är medveten om att vi i ett öppet demokratiskt samhälle med ett allt större programutbud inte löser våldsfrågan enbart med ökade krav på censur och förhandsgranskning och inte heller enbart med en diskussion om skärpta lagar eller formuleringar om avtal beträffande programbolagen. Detta kan vara delar i åtgärdsprogrammet, men det räcker inte. Det behövs en bred nationell och väl förankrad samling mot våld i allmänhet och mot underhållningsvåld i synnerhet. Det handlar om attityder och värderingar. Det handlar om etiska principer och förebyggande arbete. Det handlar om mediekunskap och förstärkt forskning. Det handlar om utbildning och diskussioner kring medievåldet. Det handlar om stöd till kvalitetsfilm och lokala trygghetsplaner. Det handlar om föräldraansvar och om skolans ansvar. Men det handlar också om vuxenansvar och om samhällets ansvar när det gäller att markera de gränser vi skall tolerera. Här har regeringen, menar jag, ett stort ansvar för att visa vägen. I dag finns hos en bred allmänhet en stor respons för att engagera sig i ett sådant arbete. Kraften i en sådan respons och nämnda vilja tycker jag att vi borde ta till vara och använda i en gemensam bred samling mot våldet. Idrottsrörelsens fina initiativ att starta ett landslag mot våldet borde kunna uppmana Sveriges riksdag och regeringen att starta ett rikslag mot våldet. Jag skulle vilja höra vad kulturministern tycker om det. Är alltså kulturministern och regeringen beredda att medverka till och ställa sig i spetsen för denna typ av initiativ - att, med en bred aktion på bred front med alla tillgängliga medel som vi är överens om, försöka att bekämpa och begränsa medievåldsutbudet?
Herr talman! Ämnet i dag är oerhört viktigt, för det ger en vägvisning om vilket samhälle vi vill ha. Ungdomars attityder och reaktioner formas ju så länge vi ger ut dessa våldsfilmer och våldsvideor på film och TV. Vi kan vara eniga om att de här redovisade åtgärderna inte räcker. De har inte gett resultat. Människor i vårt land har, som jag vet, arbetat aktivt i minst 15 år för att sanera och göra någonting åt det. Men det har bara blivit värre. Vi fick här en siffra på hur många videofilmer som kommer ut per vecka. Det har blivit en lavin som vi överöses av. När jag lyssnar på debatten är det enda som skiljer oss åt uppfattningen om vem som skall ta ansvaret. Under dessa 15 år tycker jag att ansvaret har försökts att tas av t.ex. Hem och skola-rörelsen, som finns i hela Sverige. Den har gjort mycket i denna fråga under många år men har faktiskt tröttnat, eftersom resultaten har uteblivit. Föräldrarna har försökt att engagera sig i detta, men det är också för stort för dem. Även om jag som förälder är medveten och försöker att stoppa det finns det föräldrar som inte är det och som inte orkar. I dessa föräldrars hem samlas barnen och ser på videofilmer, som de alltid får tag i på något sätt, hur man än som förälder försöker stoppa det. Jag är själv en förälder som har försökt att samla andra föräldrar och prata om detta, men även det har misslyckats. Man får inte det gehöret för sina åsikter, eftersom de även där är olika, och man blir häpen. Som arbetare i skolan har jag samma upplevelser. Så fort det var fri skrivning var det många av eleverna som skrev på detta vis och behövde hjälp. Vi fick ägna stor tid åt att gå igenom och att prata om problemen. Även i andra sammanhang ägnas det väldigt mycket tid i skolan åt att reda ut förvirrade begrepp som kommit av att eleverna hade sett på många konstiga våldsvideofilmer. Man säger här att ansvaret skall ligga på skolan. Jag tror att skolan gör så mycket den kan och har gjort det under lång tid. Skolan kan inte göra mer. Föräldrarna kan heller inte, som jag tidigare har varit inne på, göra mer än vad de som är medvetna har gjort. Det är där ansvaret skall läggas sägs det. Jag menar att det inte går. Att lägga ansvaret på butiker, producenter och de som gör filmerna tror jag inte ett dugg på. De är bara ute efter att tjäna pengar. Det känns på något sätt som att man står vid en mur och kämpar, skola, föräldrar och organisationer som engagerar sig. På andra sidan är ett massutbud som sponsras av mycket pengar. Det är som att slåss mot jätten Goliat. Sedan dyker det i kanterna av muren upp projekt, som t.ex. Stoppa våldet, som gubben i lådan. Nu fick jag ett pressmeddelande om att världsoch europamästaren i brottning skulle engagera sig mot våldet. Marita Ulvskog har då engagerat sig i detta, och det skall bli ett projekt, Landslaget mot våld. Sådana projekt dyker upp ganska ofta. Men det har än så länge inte varit någon verkan av dessa projekt. Det jag vill säga är att det som har gjorts tidigare, och där man säger var ansvaret skall ligga, hjälper inte. Jag tycker att staten måste ta ett ansvar. De olika organisationer som har kämpat har inte fått ett gensvar här i riksdagen. Vi kan inte i yttrandefrihetens namn tillåta att våra barn sköljs över av ett budskap som vi andra arbetar mot allt vad vi kan med stor energi. Våldsskildringsrådet har det pratats om här, men jag har aldrig hört talats om det tidigare. Det har nog jobbat i stor tystnad. Det står att det skall samordna alla statliga insatser på området, men det har inte varit något vidare. Det är barns och ungdomars identifiering det handlar om. Med hjälp av dessa våldsvideofilmer identifierar de sig till ett antisocialt beteende. Våldet framställs som berättigat och realistiskt, och förövaren belönas och får inget straff. De tittare som behöver en identifiering på grund av hemförhållanden eller tråkiga händelser får detta som en förebild. Då hjälper det inte att jag som lärare säger någonting annat, när dessa förebilder har allt det som dessa ungdomar tycker är häftigt och någonting att ta efter. Detta med ansvaret står också i artikel 22 om direktiv för gränsöverskridande television. Där står att det inte är kanalerna som har ansvaret, utan att det landet som har det. Det är det som jag vill hävda här.

Herr talman! Tack, kulturminister Margot Wallström, för svaret! Mycket av det som jag av sekretess inte kan säga här är ändå orsak till att jag måste gå vidare. Jag har bilder som driver mig att arbeta vidare mot våldet. Visst påverkar gruppen i Skövde. Jag menade det inte så. Det är därför som ett nätverk i riksdagen också kommer att försöka öppna kontakter med grupper i hela landet. Denna påverkan är av stort värde. Till fru Fleetwood vill jag säga att jag som lärare aldrig skulle låta bli att kommentera en sådan uppsats, tala med eleverna och försöka göra mitt allra yttersta. Men jag tog upp detta för att provocera och få oss att tänka efter vad det ytterst heliga censurförbudet innebär. Det måste till en nationell samling mot medie och videovåldet. I svaret från Margot Wallström står också detta att Sverige har anslutit sig till FN-konventionen om barnens rättigheter. Det är gott och väl. Då vet också kulturministern att i artikel 17 stadgas att barnet skall skyddas från information och material som är till skada för barnets välfärd. Jag vill påstå att vi är mycket noga med folkhälsan i vårt land och vad barnen får i sig. Vi ser till att det finns vitaminer, inga konstgjorda tillsatser osv. i maten. Det skall vara hälsokost. Här finns en stark kontroll. Men när det gäller psykisk välfärd och det underhållningsutbud som finns för barnen glömmer vi själen. Det finns en bok som heter Dansa vilt min själ men lär dig aldrig marschera. Den tar upp den här frågan. Där står att dagens mediekultur erbjuder en mängd förebilder. Frågan är bara vad de står för. När du är ung letar du efter en identitet, en förebild. När du är ung försöker man tjäna pengar på din sårbarhet och ditt uppror. Jag tror inte på en helig yttrandefrihetslag som leder till frihet att sparka och slå och våldta. Det blir inte längre en frihetslag utan lagen måste till slut kompletteras med lagar om kvinnofrid, ungdomsfrid och gatufrid och förbud mot mobbning och främlingsfientlighet, som redan införts i skolan. Vi har ju en censur som tittar på vissa biograffilmer. Varför kan vi inte titta på videovåldsfilmer på samma sätt? Jag vill samtidigt säga till kulturminister Margot Wallström att jag är glad över att regeringen ändå vill sammanställa de kunskaper som finns om våldet i samhället och presentera åtgärder på de olika departementens områden. Jag vill ställa en följdfråga. Innebär detta att regeringen på ett mer handgripligt sätt kommer att gå ut och hjälpa föräldrar och skola i kampen mot våldet?
Herr talman! Jag är dyster därför att jag tycker att jag är realistisk. Jag har två pojkar som nu har passerat tonårstiden. Jag har upplevt detta. Jag har arbetat i skolan i över tio år. Nu sitter jag i justitieutskottet, och det blir man inte muntrare av. Statistiken säger att våldet har blivit mycket grövre och trängt mycket långt ner i åldrarna. Hela den utveckling som vi har sett är dyster. Jag vill återigen säga att det inte räcker med det som vi har gjort hittills. Vad vill jag då? Jo, jag vill t.ex. förhandsgranska videogram. Jag vill att det skall göras så att det inte kommer ut filmer som inte är förhandsgranskade. Jag är också beredd på att den heliga yttrandefriheten kan ändras på något sätt utan att den förfelar sin grundläggande positiva uppgift. Men det kan inte vara rätt att säga att yttrandefriheten skall tillåta t.ex. barnpornografi, våldsskildringar osv. Det måste finnas kriterier för vad man får yttra sig fritt om när det skadar. Det var svaret. Jag är realistisk och vill ha andra åtgärder. I min omgivning ser jag att det är videobutikerna som frodas. Andra butiker läggs ner. Då undrar man vad som skall komma i stället. Det blir en videobutik. När man tittar på vem som befinner sig i dessa ser man att det är mest tonårspojkar. Statistiken säger att det som lånas mest är pornografifilmer. Det är ju ett annat ämne.
Herr talman! Jag tror inte att staten kan lösa dessa problem. Däremot måste och kan staten medverka till att skapa förutsättningar för ett gemensamt ansvar. Staten kan skapa förutsättningar för föräldraansvaret på olika sätt och på olika områden. Man kan skapa ett antivåldsklimat, sätta gränser, använda vanligt folk, visa svenska folket de samlade program som läggs fram vid olika tidpunkter av olika departement. Man kan visa var man vill sätta gränserna och vad man vill göra. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan komma en bit på väg. Men jag vill också säga att varken jag eller Centern är lika kategoriskt negativa till förhandsgranskning som kulturministern och en del andra. Jag håller med om att förbudet mot censur är ett mycket viktigt led i skyddet för tryck och yttrandefriheten. Men det är också viktigt att skydda barnen mot våld. Jag tycker nog att man får granska och noggrant följa det nya skräddarsydda TV-konsumerandet och vårt system med ansvarig utgivare framöver. Jag kan också tänka mig att diskutera en 18-årsgräns om det behövs. Jag har nyligen läst att i USA - demokratins förlovade hemland - förs varje dag 135 000 vapen in i skolorna. Där måste man nu lagstifta mot detta. Landets justitieminister har nyligen uttryckt sig så här beträffande videovåldet och medievåldet: Vi har gett producenterna och distributörerna chans efter chans att själva sanera marknaden, allt utan resultat. Nu måste samhället ingripa. Någonstans finns det en gräns. Man får naturligtvis diskutera vilka åtgärder som skall vidtas. Utvecklingen här går i samma riktning, och jag menar att vi bör ingripa tillsammans på bred front innan det är för sent. Vi får inte heller vara rädda för att diskutera tryckfrihetslagen i det här fallet.

Herr talman! Jag är glad över denna debatt och över att så många har engagerat sig. När jag arbetade som speciallärare på högstadiet och började titta på de filmer som en del av mina ungdomar såg, för att kunna diskutera med dem, sade de: Äntligen är det någon vuxen som bryr sig om vad vi ser på och gör! Jag vet alltså visst att det har betydelse. När det gäller dataspelen och konsumentupplysningen har jag erfarit att lagutskottet just behandlar en motion som jag väckt under allmänna motionstiden, där jag begär konsumentupplysning om våldsspel, åldersrekommendationer och restriktioner i marknadsföring. Man bör ha en konsumentupplysning om filmens innehåll - hur många mord den innehåller, vilka typer våldshandlingar osv. Det måste också följas upp på ett sådant sätt att det inte blir spännande att hyra filmer med just sådant innehåll. Jag tycker efter det lämnade svaret inte att hoppet är ute. Det är helt klart så att man i forskningen börjar se att våldet påverkar våra ungdomar. Som Sivert Carlsson redovisade har under det senaste decenniet ungdomar i åldern upp till 15 år anmälts för våldsbrott, medan det för tio år sedan tydligen inte fanns några ungdomar anmälda för våldsbrott. Detta är något som har kommit nu, och våldet går allt längre ned i åldrarna. Elisabeth Fleetwood undrade var man skall börja med en förhandsgranskning. Jag tror inte att det är svårt. Jag skulle faktiskt kunna åta mig att på en vecka ta fram 100 filmer att börja med. Gunnel Arrbäck från filmgranskningen uttalade för några år sedan följande: "Av den enorma cirkel som hela mediautbudet representerar kontrollerar vi med hjälp av lag och myndighetsutövning kanske tio procent, dvs bio. Frivilligreglerna och tillsynen inom videomarknaden ger oss en viss kontroll över kanske 10 procent till." Det gäller då sådant som producenterna själva skickar in för att få förhandsgranskat. Hon ansåg att resten - dvs. faktiskt 70-80 % - var okontrollerat. Vem skall vi då hoppas på? Europarådets styrkommitté för massmediefrågor, som skall utarbeta riktlinjer för våldsskildringarna i medierna? Ja visst, men det är faktiskt så att vi ibland nästan skriver och rapporterar ihjäl oss medan ungdomarna får fritt fram. Jag tror vidare inte att flertalet av ungdomarna är utsatta för risker. Jag tror att det är ungefär 10 % av ungdomarna - de svaga, de som inte har fått en identitet här i Sverige och som vi inte har satsat tillräckligt på; kanske invandrare och en del andra grupper av ungdomar som inte har fått ett självförtroende - som skadas och som vi måste värna. Då tycker jag att vi skall vara föregångare och arbeta för en god kultur. Rådets direktiv artikel 22 säger att medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att TV-programföretag inte har program som allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos minderåriga, särskilt program som innehåller pornografi eller meningslöst våld. Men vi lever i Sverige inte upp till detta.
Herr talman! Jag är glad över att kulturministern i två eller tre sammanhang i svaret talar om föräldrarnas betydelse. Jag vill använda de återstående minuterna till att ta upp den tråden. Föräldrarna är den största brottsförebyggande resurs samhället har, skriver Våldskommissionen. Jag är den förste att hålla med om det. Jag instämmer också i följande skrivning från samma kommission: "Det har emellertid visat sig att varken personalen inom skolan eller barn och ungdomsorganisationer kan ersätta föräldrarnas roll när det gäller att skapa en gynnsam utveckling av de unga. Det är därför viktigt att föräldrar mobiliseras och att deras ansvar och betydelse för barnens utveckling lyfts fram även i lagstiftningen." Mot den bakgrunden är jag glad att olika departement på olika sätt diskuterar hur man skall lösa detta. Men självklarheterna blir inte mindre sanna av att de sägs av en statlig våldskommission. Dessa självklarheter måste lyftas fram också i den här diskussionen. Föräldrarna måste ha och ges tid för barnen. Det måste skapas bättre förutsättningar för småbarnsföräldrar att flexibelt planera så att barnens behov kan tillgodoses. Arbetslivets förståelse för småbarnsföräldrarnas situation måste öka. Föräldrarnas valfrihet beträffande barnomsorg måste öka. Det finns inte bara en orsak till våldet i vårt samhälle. Det kommer att kosta både tid och kraft att besegra de destruktiva krafterna - det är jag övertygad om. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att samhällets minsta men viktigaste demokrati, familjen, ges förutsättningar att vara tillsammans med barnen, så att familjen kan var den grund för trygghet och solidaritet som den måste vara i vårt samhälle, i alla samhällen, och som FN den 15 maj i samband med den internationella familjedagen lägger in under temat Jag är tacksam för den här diskussionen. Jag är tacksam för den gemensamma uppfattning vi har beträffande möjlighet till öppningar, breda lösningar och samlat utbyte av erfarenheter när vi skall attackera de frågor som kulturministern nämnt här. I slutändan är det faktiskt så att vi just nu diskuterar det viktigaste vi har, den nästa generationen.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Som kulturministern påpekar är det egentligen två frågor jag vill diskutera. Den ena frågan rör departementets roll i själva firandet av kulturhuvudstadsåret, och den andra gäller Stockholms slott. Jag vill fortsätta diskussionen om regeringens och riksdagens roll när det gäller Stockholm som kulturhuvudstad. Det är klart att det är viktigt att hela landet får vara med och fira, men det är ändå Stockholm som är kulturhuvudstad. Vore det då inte viktigt att också riksdagen och regeringen tar något initiativ för att visa att vi också tycker att Stockholm är vår huvudstad och att vi vill hedra den? Jag känner naturligtvis också till kommittén som arbetar. Jag tycker att det vore ganska naturligt att det togs initiativ från regeringens sida utöver riksdagsbeslutet om att bygga ett modernt museum. Även riksdagen skulle kunna ta initiativ. Jag vill aktualisera den frågan, för jag tycker att den känns viktig. För mig som stockholmare är det särskilt viktigt att vi har kvar vår huvudstad och hedrar den. Jag tycker att det är betydelsefullt. Det är få städer i världen som t.ex. har fyra operor, vilket vi har i Stockholm. Det tycker jag är någonting att framhålla. Vi har fått en ny opera i Göteborg - jag vet det. Den andra frågan handlar om Slottet. Jag vill att den satsning på renovering som pågår i hela landet också skall ske i Stockholm. Ett sätt att fira kulturhuvudstaden skulle vara att renovera de gamla fastigheter som tillhör staten och som finns i Stockholm. En av dem är Slottet. Det är intressant att kultuministern själv sitter i det Bobergska huset. Det har blivit mycket vackert sedan det fick sin nya röda färg. Arvfurstens palats är också ett palats i vacker färg. Jag vet egentligen inte varför man i början på 1900-talet fick för sig att Slottet skulle se ut som Riksdagshuset. Nu fick inte Boberg rita Riksdagshuset, utan det blev Aron Johansson i stället, även om Boberg hade gjort flera förslag. Det jag tycker är konstigt och inte förstår är varför det Tessinska Slottet inte skall höra ihop med Storkyrkan och Tessinska palatset eller med arvfurstens palats, som ju är från samma tid, utan i stället hänga ihop med det grå Riksdagshuset. Jag anser att det är väldigt viktigt att lyfta fram tiden. Slottet är inte en produkt från början av 1900-talet, utan borde tillhöra den epok som det kommer ifrån. Då vore det naturligt att det fick tillbaka sin färg. Jag vet också att det är viktigt med fasader. Stockholms stad har gjort ett stort arbete när det gäller att titta på fasaderna. Vi är många i Stockholm som blir sneda i nacken av att gå och titta på alla vackra fasader. Det skall bli roligt när också fasaderna på Stockholms slott blir klara. Kan inte kulturministern ta detta under omprövning?

Herr talman! Jag har också tagit reda på vad som gäller. Det har varit mycket skriverier om detta. Experterna är naturligtvis inte ense. Därför måste man ha en egen uppfattning. Det var den uppfattningen jag efterlyste. Vilken uppfattning har kulturministern själv? Jag har själv kommit till den uppfattningen att man skulle kunna ta det i två steg. Man skulle kunna börja med att måla i rätt färg, men med en färg som inte ger den riktiga ytan. Om 25-30 år, när putsen ändå skall bytas, skulle man kunna gå tillbaks till den helt rätta färgen. Jag tror att det är viktigt att på något sätt visa att Slottet inte tillhör den period som Operan och Riksdagshuset gör utan att det tillhör en annan period. Det är viktigt att man ser var Slottet hör hemma kulturhistoriskt. Jag tycker att det skulle ge en klar signal om vad Slottet är för palats. Jag vill återigen komma tillbaka till svaret på frågan om kulturhuvudstadsåret. Jag tycker att kulturministern är defensiv. Vad skulle kulturministern vilja att året gav, mer än att hela Sverige är med? Vad skall Stockholm visa upp? Vad skall det bli? Jag förstår att ni skall delta i arbetet. Finns det ingenting som kulturministern anser skulle vara en höjdpunkt?

Herr talman! Som jag sade, kulturministern, är experterna faktiskt oense. Det är därför man själv måste ha en uppfattning. Jag tackar för debatten. Jag tror att vi skall hålla både frågan om Slottets färg och frågan om kulturhuvudstadsåret levande.

Herr talman! Kent Olsson har frågat mig om den nyligen tillsatta kommissionen om den svenska arbetsrätten. Kent Olsson har inledningsvis frågat om det parlamentariska inflytandet vid framtagning av nya förslag rörande arbetsrätten. Syftet med kommissionen är att den skall söka lösningar på de problem som arbetsmarknadens parter anser finns på arbetsrättens område. Det väsentliga är här att kommissionen under medverkan av parterna skall finna former för hur parterna själva i så stor utsträckning som möjligt genom kollektivavtal kan utforma de arbetsrättsliga reglerna så att de fungerar väl i praktiken och blir så enkla och effektiva som möjligt. Det är alltså meningen att man genom kollektivavtal skall komma fram till lösningar. Om det går att komma fram denna väg är det parlamentariska inflytandet av mindre betydelse. Om man emellertid inte skulle kunna komma fram denna väg inom ett visst område, kan det bli aktuellt för kommissionen att lägga fram lagförslag. Dessa kommer då naturligtvis att beredas och beslutas på sedvanligt sätt. Kent Olsson har vidare frågat vilka åtgärder som kommer att vidtas för att arbete skall kunna skapas i småföretagen. Beträffande småföretagen anges i direktiven till kommissionen att särskild hänsyn skall tas till den situation som småföretagen och deras anställda befinner sig i. I kommissionen finns också som expert en representant från Företagarnas riksorganisation. Kommissionen kommer mycket noggrant att kartlägga de särskilda problem som småföretagen ställs inför. Det är min förhoppning att man genom kollektivavtal skall kunna lösa så många problem som möjligt. Detta ställer krav på att förhandlingarna inom kommissionen sker i en anda av samförstånd, vilket jag tror att det finns all anledning att se optimistiskt på. Det är visserligen riktigt att det finns småföretag där det inte har träffats kollektivavtal. Det är också riktigt att många småföretag därför inte kommer att omfattas av de kollektivavtal som kan komma att slutas. I direktiven nämns detta som ett problem och skall uppmärksammas i kommissionens arbete. Det finns dock inte något hinder för att även de små företag som inte har kollektivavtal träffar sådana, exempelvis i form av s.k. hängavtal, varigenom arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa det gällande branschavtalet inom området. Regeringens strävan är att bygga vidare på den svenska arbetsrättsliga modellen. Den innebär att det i första hand är arbetsmarknadens parter som genom kollektivavtal skall ge de arbetsrättsliga reglerna en sådan utformning att de fungerar väl i praktiken, blir så enkla och effektiva som möjligt och lägger inflytande, ansvar och befogenheter så nära de berörda som över huvud taget är möjligt. En förutsättning för detta system är att det även på mindre arbetsplatser träffas någon form av kollektivavtal. Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 1996. Kent Olsson har frågat om detta innebär att de nuvarande arbetsrättsliga reglerna skall vara kvar under ytterligare nästan ett år och att därmed ingenting kommer att hända på det arbetsrättsliga området för att skapa fler arbetstillfällen. Svaret på den frågan är helt beroende av hur det går med förhandlingarna inom kommissionen. Förhoppningen är att man så snart som möjligt skall komma överens avtalsvägen. Avtalslösningarna är på intet sätt bundna till den 1 mars 1996 utan kan i enlighet med parternas vilja få träda i kraft tidigare. Avslutningsvis har Kent Olsson frågat vad som händer om fack och arbetsgivare inte kommer överens. Jag vill först säga att det är min förhoppning att de verkligen kommer överens. I direktiven har vi också angett att inriktningen bör vara att i möjligaste utsträckning undvika lagstiftningsåtgärder. Om det emellertid skulle visa sig att lagstiftningsåtgärder krävs inom ett visst område har vi i direktiven sagt att kommissionen skall utarbeta konkreta förslag till hur dessa lagregler bör vara utformade.
Herr talman! Låt mig inledningsvis få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Jag måste säga att jag är en aning besviken på svaret. Svaret ger ingen antydan om att statsrådet och regeringen skyndsamt har för avsikt att ändra arbetsrätten. Denna skyndsamhet hade man dock när man vid regeringsskiftet genast förändrade de små förnyelser av arbetsrätten som fyrpartiregeringen genomförde. Man valde att följa LO och facket och lade genast ned den arbetsrättskommitté som faktiskt tillsatts av Mona Sahlin under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Dessutom återställde man provanställningsperioden till sex månader liksom tiden för visstidsanställning vid arbetsanhopning som åter sänktes till sex månader. Man återinförde det fackliga vetot och turordningsreglerna. Den parlamentariska arbetsrättskommittén, som alltså tillsattes under Mona Sahlin, skulle ha lagt fram sitt slutbetänkande i november 1994 med förslag till förändringar i arbetsrätten. Men man fick inte göra detta, utan kommittén lades ned. Varför ville man ej låta denna parlamentariska utredning få lägga fram sitt förslag, som därefter kunde ha remissbehandlats? I detta låg en möjlighet att se vilka förändringar som den parlamentariska kommittén hade föreslagit kring arbetsrätten. På vad sätt, frågar man sig, är en kommission bättre? Man får intrycket av att regeringen sitter i LO:s och fackets knä då det gäller arbetsrätten. Läpparnas bekännelser stämmer inte med verkligheten. Hur skall man annars tyda statsministerns uttalande häromveckan om att arbetsrätten måste utformas så att den främjar företagandet, framför allt småföretagandet? Han sade vidare att arbetsrätten måste vara så utformad att den inte försvårar för småföretagen att expandera och göra nysatsningar. I regeringsförklaringen sade statsministern att det är i näringslivet de nya arbetstillfällena i första hand måste komma. Näringsminister Sten Heckscher har sagt att arbetsrätten är över 20 år gammal och att det inte råder något tvivel om att den måste ses över. Statsrådet Leif Blomberg har själv sagt att behovet att modernisera arbetsrätten är stort. Men varför återställer man då arbetsrätten? Enligt regeringen är det för att den skall bli bättre. Därefter tillsätter man en kommission för att förbättra den ytterligare. Vilken logik! Målet är att åstadkomma en långsiktig och stabil arbetsrätt, säger man. Men då kan man inte förändra den stup i ett. Småföretagare, Svenska arbetsgivareföreningen, ekonomer, andra organisationer och socialdemokrater har bett regeringen att återställa arbetsrätten till den form den hade under fyrpartiregeringen. Detta skulle ge fler jobb, därom är alla överens. Olika typer av råd ger knappast några nya arbeten. Lyssnar man inte på det företagarna säger kommer man inte att få ned den höga arbetslösheten, en arbetslöshet som i dag är på nästan 13 %. Det är ca 550 000 människor som står utanför arbetsmarknaden. Höjda skatter, höjda arbetsgivaravgifter och återställd arbetsrätt har visat sig kontraproduktivt och har trots högkonjunktur inte minskat arbetslösheten. När nu regeringen tillsatt denna kommission, eftersom olika ministrar anser arbetsrätten vara otidsenlig, skulle jag vilja fråga statsrådet: När kan kommissionen förväntas lägga fram förslag? Vem bestämmer om fack och företag är oense? Är detta ett hot mot företagen? Kommer man inte överens, lagstiftar regeringen och följer som tidigare facket. Om kollektivavtal slutes mellan LO och SAF, vad innebär det för dem som inte har kollektivavtal? Jo, då utesluts ett stort antal småföretag som inte är med i kollektivavtalsslutande organisation. Regeringen säger ju att arbetsrätten behöver ändras för just småföretag. Jag blir en aning konfunderad när statsrådet svarar att dessa företag skall träffa kollektivavtal i form av hängavtal, så att arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa detta kollektivavtal, trots att företaget inte har kollektivavtal. Det kan väl inte vara så att statsrådet menar att man skall tvinga småföretagen att träffa avtal. Denna grupp är inte heller någon liten grupp av befolkningen. Av de 2,5 miljoner anställda på den privata arbetsmarknaden är mer än 1 miljon anställda hos arbetsgivare som inte är medlemmar i någon kollektivavtalsslutande organisation. I stort sett 40 45 % av den privata arbetsmarknaden och ca 25 % av hela arbetsmarknaden står utanför det beslut om kollektivavtal som eventuellt kan komma att beslutas av kommissionen. Anser statsrådet detta vara tillfredsställande? Vad tänker statsrådet göra åt detta? De förändringar i arbetsrätten som eventuellt kan göras kommer alltså att gynna storföretag men slå hårt mot småföretag. Är detta enligt statsrådet ett bra sätt att skapa nya arbetstillfällen i den situation där vi befinner oss nu, med över 500 000 arbetslösa?
Herr talman! Först skall jag ta upp en teknisk fråga. I interpellationssvaret hänvisar statsrådet till att kommissionen "skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 1995". Min fråga är om tryckfelsnisse har varit framme eller om det ligger något annat bakom detta. I interpellationssvaret sjunger statsrådet avtalets lov - det är det som är kungsvägen. Annars blir det lagstiftning, och då blir det naturligtvis parlamentarisk beredning, är beskedet. Egentligen kan man säga, herr talman, att den deklarationen i långa stycken är ganska invändningsfri. Problemet är att svårigheterna har varit stora, särskilt för småföretag. Man har känt osäkerhet. Man har bromsat nyanställningar genom åren, och det har blivit till men för hela arbetsmarknaden. Vad gjorde då den förra regeringen, och vad beslöt riksdagen under den förra mandatperioden? Jo, det var en försiktig reformering som genomfördes, då bl.a. längre provanställning och två undantag från turordningsreglerna var de mest framträdande punkterna. Det var en liten förändring, och man kan säga att det var en varsam reformering. Men den hade en positiv effekt, därför att den hade starkt psykologiskt värde. Statsrådet kan naturligtvis invända att återställaren inte heller är så märkvärdig. Jo, den är det, därför att den har just ett psykologiskt värde. Låt vara att man överdriver sin oro för vad arbetsrättsreglerna innebär, men de har ändå den effekten. Detta sker i ett arbetsmarknadsläge där vi de senaste veckorna har sett att varslen ökar och att det är färre lediga platser. Arbetslösheten har i praktiken inte minskat under detta år. Där har vi en stor del av de svåra bieffekter som detta har fört med sig. I den regeringen och LO närstående avisan Aftonbladet stod det att läsa så sent som i går eftermiddag: "S-regeringen signalerar numera, efter att bl a lagen om anställningsskydd, Las, återställts, oupphörligt att den vill tillmötesgå berättigade krav från näringslivet på ändringar i arbetsrätten. Framför allt för småföretagen. Det talas vitt och brett om omprövning, särskilda regler, att lagen ska främja företagande o s v." Det nämns också vad statsministern sade hos Industriförbundet, vilket interpellanten citerade här. Man avslutar stycket med att säga att statsministern blev "inte trodd på sitt ord. Det är illa, men symptomatiskt." Den stora frågan är alltså: Vad är det som behöver göras? Aftonbladet uppmanar Leif Blomberg att här i dag tala klarspråk. Till dels har statsrådet gjort det, men jag tror att det skulle behövas ett förtydligande, nämligen om en vilja till beredskap att vara med på förändringar som i praktiken ligger mycket nära den balanspunkt som den förra riksdagen beslöt om och som i grunden var väldigt positiva för arbetslivet i stort. Jag skulle vilja att Leif Blomberg tog ut steget ytterligare något och gav en deklaration på den punkten. Om regeringen och statsrådet är beredda att verka i en sådan riktning tror jag att det skulle kunna förlösa kommissionen och hjälpa parterna att snabbare komma fram till en god uppgörelse.
Herr talman! Vi har valt vägen att gå via en kommission, som har ledamöter från näringslivsorganisationerna, dvs. Arbetsgivareföreningen och offentliga arbetsgivarorganisationer. Även småföretagarna finns representerade i kommissionen. Vi har också på andra sidan bordet löntagarorganisationerna i Sverige. Den tredje parten i sammanhanget är samhället och regeringen, genom att vi utser ordförande och några ytterligare ledamöter. Det här är ett helt nytt sätt att försöka greppa problematiken. Vi har frågat arbetsgivar och arbetstagarorganisationer och även småföretagarna om de är beredda att i den här formen medverka till att hitta bra och ändamålsenliga regler, både för löntagarna och för arbetsgivarna. Samtliga nu inblandade parter har svarat ja på den frågan. Vi tycker alltså att det är viktigt och värdefullt att ge parterna en möjlighet att skapa förutsättningar för att dels göra en gemensam probleminventering, dels beskriva de problem som man själv ser, såväl ur löntagarperspektiv som ur arbetsgivarperspektiv och inte minst småföretagarperspektiv. Därefter skall man ge sig i kast med att försöka komma fram till avtalslösningar på problemen och på det sättet ta hänsyn till både löntagar och arbetsgivarintressen. Det är ett måste - det går inte att bara se ensidigt till den enes intressen. Ett av grundfelen med de förslag som kom under den borgerliga regeringsperioden och som sedan genomfördes var att man bara såg till företagens intressen och inte till löntagarnas intressen. Om man skall klara ut det här i ett långsiktigt framtidsperspektiv måste man ha en annan ingång och en annan vision om hur en arbetsrätt skall vara, där man också för in löntagarna och människorna i sammanhanget och inte glömmer bort att de finns där. Kent Olsson säger att kommissionen innebär att man sitter i LO:s knä. Kent Olsson glömmer bort att hela arbetsgivarvärlden är representerad på andra sidan bordet i kommissionen, och även småföretagarna. Kent Olsson utvecklar en demagogi i den högre skolan i fråga om att sprida myter om att arbetsrätten är den stora skurken när det gäller de problem som Sverige i dag har och att det finns 600 000 arbetslösa i det här landet. Jag tycker att det vore klädsamt om Kent Olsson tog bort den mytbildningen och försökte göra en praktisk verklighetsbeskrivning i stället. Det kan ju inte vara så att arbetslöshetsproblematiken i det svenska samhället i allt väsentligt hänger på att man har en provanställning på sex eller tolv månader eller på att man får ha en litet längre visstidsanställning. Det kan inte vara på det sättet. Jag tror att det är en fördel om vi skalar bort mytbildningen och propagandaapparaten från de här samtalen och i stället försöker titta på de faktiska och reella problemen. Det kan inte heller vara så att Kent Olsson menar att de anställda människorna i småföretagen i vissa avseenden skall ha betydligt sämre trygghet, betydligt sämre inflytandemöjligheter och betydligt sämre utveckling i det egna arbetet, eller att det inte skall vara lika välbeställt med jämställdheten där som i andra avseenden. Det måste vara innebörden i Kent Olssons förslag, dvs. att bara man försämrar arbetsrätten tillräckligt mycket för löntagarna blir allting frid och fröjd. Jag tycker att det är en litet knepig argumentation, som inte leder någonstans. Hela poängen med kommissionen är ju att parterna nu har en möjlighet. Elver Jonsson säger att man i Aftonbladet vill att jag skall tala klarspråk och tala om vilka förändringar som skall göras i arbetsrätten. Så går det inte till.

Arbetsrätten behöver reformeras också utifrån ett löntagarperspektiv i dag, därför att anställningsformerna har förändrats, så att man har nya verksamhetsformer osv. Det behöver man ta hänsyn till i arbetsrätten. Det är ett ömsesidigt intresse att man i förtroendefull samverkan hittar modellerna för framtiden och knäcker problemen. Det är viktigt att vi visar en tillit till det. Det vore egendomligt om jag, som statsråd i regeringen, skulle tala om för kommissionen att den skall göra det och det och teckna kollektivavtal om det. Jag kan försäkra båda herrarna här, att ett sådant agerande och ett sådant beteende inför arbetsgivaroch löntagarorganisationerna i kommissionen skulle få den rakt motsatta effekten. Då hade vi inte någon kommission, utan då fick vi börja om från början utifrån helt andra förutsättningar. Jag tycker att det vore väldigt tråkigt. Dessutom skulle resultatet säkert bli mycket sämre.
Herr talman! Det är faktiskt inte så, statsrådet, att jag på något sätt försöker vara demagogisk. När man frågar enskilda företagare vad som är det stora hindret för att nyanställa hävdar nästan samtliga att detta gäller arbetsrätten. Statsrådet har själv fått brev från småföretagare som säger: Förändra arbetsrätten så snart som möjligt! I sitt upprop den 2 maj tog småföretagarna upp att detta är den viktigaste reformen inom arbetsrätten, dvs. att man med små förändringar återgår till det som genomfördes av fyrpartiregeringen. Det gäller t.ex. provanställning på tolv månader, visstidsanställning på tolv månader och undantag när det gäller turordningsreglerna. Jag trodde faktiskt att statsrådet också var medveten om att det här är en av de viktigaste åtgärderna för att skapa flera arbetstillfällen. I dag är arbetslösheten 13 %. Då är det viktigt att man lyssnar till företagarna. Jag har också uppfattat att statsministern och näringsministern har varit beredda att förändra det här. Varför tar det så lång tid? Jag blir också rädd när statsrådet står här och säger att om man inte kommer överens så kommer ingenting att ske. Det innebär i så fall att om kommissionen inte kommer överens kommer vi under lång tid att ha kvar denna arbetsrätt i det här landet. Statsrådet säger att vi då inte skall lagstifta. Om man skall lagstifta kan man på något sätt se hur det har varit tidigare. Det blir troligtvis två mot en. Om inte LO och arbetsgivarna kommer överens kommer regeringen säkerligen att gå på LO-sidan. Det finns ytterligare en fråga som är oroande och som jag har tagit upp här tidigare. Jag skulle vilja ha statsrådets svar på vad som kommer att hända med alla dessa småföretagare som inte har kollektivavtal. Ca 40-45 % av den privata arbetsmarknaden står alltså utanför kollektivavtal. Storföretagen kan klara sig. Enligt vad vi har förstått tycker ministern att det är bra om man genomför förändringar i arbetsrätten men att man inte skall göra förändringar för små företag. Skall dessa små företag på något sätt tvingas till hängavtal, trots att de i dag inte har kollektivavtal? Det finner jag mycket underligt. Jag skulle vilja ha ett direkt svar av statsrådet om vad han ämnar göra för att 40-45% av arbetsmarknaden skall få möjlighet att genomföra de förändringar av arbetsrätten som jag tror att ministern menar att man skall i kommissionen. Det fanns - om man hade varit angelägen - förslag från den tidigare arbetsrättskommittén. Om man inte tyckte om förslagen kunde man ha remissbehandlat och tagit fram en del av dem. Det var onödigt klåfingrigt och det var illa för den svenska arbetsmarknaden att man tog tillbaka de förslag som den borgerliga regeringen lade fram.